Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till reservation 13. Självfallet står vi kristdemokrater bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till denna för att vinna tid. Ingenting kan vara viktigare än att man får den vård och omsorg som man behöver när man drabbas av sjukdom eller svaghet. Många är vi som upplevt hur livet på ett ögonblick förändrats, och hur det har lett till andra prioriteringar. Också för den friske är vård och omsorg en väsentlig fråga om trygghet. Trygghet är att veta att det finns hjälp på nära håll om man plötsligt skulle drabbas av en olyckshändelse eller en sjukdom. För närstående är det av avgörande betydelse att det finns god vård och omsorg och att såväl den sjuke som de närstående behandlas med förståelse och respekt. Ett vänligt bemötande kan aldrig överskattas och är för många en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat. För oss kristdemokrater är vård och omsorg en huvudfråga. Vi har alltid satt vård och omsorg främst, och vi kommer alltid att göra det. Vi vill bygga ett samhälle som i stället för den individuella kampen för tillvaron betonar ett gemensamt arbete och ansvarstagande för människovärdet. Alla människors absoluta lika och unika värde måste alltid vara vägledande inom vården. Inte minst inom det medicinsk-etiska området måste den kristna människosynen vara vägledande för de politiska ställningstagandena. Den friska, starka och lyckliga människan som ideal och norm riskerar i själva verket att bli ett hot mot människovärdet. Även den som lever med kronisk sjukdom eller en svår funktionsnedsättning har samma värde, samma rätt till livskvalitet, samma självklara rätt att få allt tänkbart stöd av samhället för att uppnå detta. Nu menar vi kristdemokrater att smärtgränsen är nådd. Det går inte att spara mer inom vården utan att vårdkvaliteten försämras eller att viktiga vårdformer raseras. I det direkta omvårdnadsarbetet finns redan i dag stora brister. Många sjuka känner att vårdpersonalen är stressad, och många sängliggande patienter får vänta länge innan vården kommer. För den sjuke är det påfrestande att vänta på hjälp med t.ex. toalettbesök. Att vara sängliggande betyder ofta att man är helt utlämnad till vårdpersonalen. Nyligen fick vi larmrapporter om att människor dör av undernäring på våra sjukhus. Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort dog minst 57 1995. Orsaken var förvisso inte att det saknades mat till patienterna, utan att det saknades tid att hjälpa dem att få i sig maten. Detta är mer än skrämmande, och det är särskilt allvarligt eftersom det gäller en grupp som inte själv har någon möjlighet att hävda sin rätt. Vårdpersonalen gör sitt bästa, men den hinner helt enkelt inte med. De är för få. Många anställda vågar inte protestera. De är rädda om sina jobb. Vi står framöver inför en ännu större utmaning, eftersom antalet äldre ökar dramatiskt. Det kommer att krävas betydligt mer resurser. Senare tids forskning kring åldrandet visar att 90 % av svenskarna i framtiden kommer att dö en långsam död på något ålderdomshem. Det enda som kan göra vården mer human och minimera risken för undernäring och annan vanvård är mer personal i vårdande uppgifter. Den socialdemokratiska regeringen har sedan tillträdet 1994 skurit ned kommunernas och därmed i synnerhet vårdens resurser med drygt 20 miljarder. Denna brutala nedskärning har vi kristdemokrater kritiserat kraftfullt. Vi har i vårt budgetalternativ avsatt betydligt mer pengar till vården. Det är därför naturligtvis glädjande att se att socialdemokraterna tagit intryck, insett att det finns ett stort resursbehov och avsatt mer pengar till kommuner och landsting. Vi anser dock att det behövs mer resurser för att säkerställa en god vård för alla. Därför satsar vi drygt Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Ännu viktigare är att vi skapar utrymme för kommuner och landsting att förbättra vård och omsorg genom de satsningar som redovisas i vår finansplan. Jag går vidare till det som är direkt föranlett av våra reservationer till betänkandet. När det gäller kvalitetssäkring anser vi att ett ackrediteringssystem bör införas på nationell eller regional nivå. Ett sådant system innebär att en vårdproducent, privat eller offentlig, måste vara kvalitetsgodkänd för att få verka för landstingets pengar. Systemet skulle fungera som en form av konsumentupplysning till patienterna. Arbetet med ett effektivt kvalitetssäkringssystem för hälso och sjukvården måste enligt vår mening intensifieras. Vi kristdemokrater anser också att det bör tillsättas lokala och regionala samarbetsorgan för att utveckla samarbetsformer som sätter patienten i centrum. Ur flera aspekter är det positivt och utvecklande att det finns flera olika huvudmän på den s.k. vårdmarknaden. Vi tror att det skapar en bättre vårdkvalitet och ger incitament för utveckling. Det borde vara en självklarhet att de olika aktörerna visar förmåga att samarbeta kring temat patienten/vårdtagaren i centrum. Vi anser vidare att närsjukvården skall prioriteras. De små akutsjukhusen och deras tillgänglighet anser vi bör värnas. Slutligen menar vi att det är mycket tveksamt med uppdelningen i länsdelssjukhus, länssjukhus och regionsjukhus och ifrågasätter den uppdelningen. När det gäller patientavgifter konstaterar vi kristdemokrater att det har skett en kostnadsökning för den enskilde såväl för läkarbesök som för mediciner. Det kan vid ett enda sjukdomstillfälle sammanlagt bli mycket höga kostnader. Eftersom många i dag har en bekymmersam ekonomisk situation anser vi kristdemokrater att det bör införas ett kreditsystem, så att ingen behöver avstå från vård på grund av att man saknar pengar. Vidare till frågan om lobotomi. Man skulle kunna säga att regeringen hittills har tystat ned frågan om ersättning till personer som utsatts för lobotomi under Lobotomi tillämpades som behandlingsmetod inom psykiatrin för att dämpa ångesttillstånd hos patienter. Det går till så att läkaren skär av nervbanor mellan pannloben och centrala delar av hjärnan. Resultatet är ofta, som vi vet, en personlighetsförändring. Patienten blir känslomässigt avtrubbad. Den senaste tidens debatt om tvångssteriliseringar har tvingat regeringen att agera snabbt i frågan om ersättning. En utredning skall nu behandla frågan om ekonomisk upprättelse för personer som tvångssteriliserats. Nu är frågan om inte människor som med tvång har utsatts för lobotomi också skulle kunna få rätt till ersättning. De är många. Författaren Sven Lindqvist har uppskattat antalet lobotomipatienter till 3 300. Siffran är osäker. Ur ett inspektionsprotokoll från 1948 kan man utläsa att det enbart detta år utfördes 112 lobotomeringar under 10 månader. Enbart vid Sidsjöns sjukhus anges att ca 500 har lobotomerats under 40 och 50-talet. Men Lindqvists uppskattning kan hålla ganska väl. Socialminister Margot Wallström har tidigare gett besked om att lobotomin utfördes med tidigare gällande kunskaper. Hon påpekar att ingen ersättning skall utgå om skadorna inte bevisligen orsakats uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Det är också en linje som majoriteten i riksdagens socialutskott har följt. Socialministern har också påpekat att det krävs en ansökan om skadestånd inom tio år från det att den skadegörande handlingen utfördes. Vi kristdemokrater tycker nog att det sättet att resonera är ologiskt. Precis som med de tvångssteriliserade har ju de lobotomerade tvingats till en operation mot sin vilja. De har åtminstone inte förstått vad ingreppet skulle innebära. Även om skadeståndsskyldighet inte föreligger kan regeringen i enskilda fall besluta om ersättning av nåd, när särskilda omständigheter föreligger. Här tror vi kristdemokrater att lobotomifallen skulle passa väl in, eftersom lobotomin faktiskt redan då den infördes kritiserades och ifrågasattes av sin samtid som ett människoovärdigt ingrepp. I Norge är situationen sådan att ungefär 2 500 personer har lobotomerats, och 500 är i livet i dag. År 1996 beslutade man att de som efter andra världskriget hade blivit utsatta för detta ingrepp och fortfarande var i livet skulle få en engångsersättning på 100 000 norska kronor. Det är över 400 personer som nu har fått den här ersättningen. Vi kristdemokrater menar att Sverige skall agera på samma sätt. Vi tror att regeringen här bör ta ett initiativ. När det gäller abortförebyggande arbete och fosterdiagnostik är vi i utskottet överens om att aborter är ett etiskt dilemma. Vi kristdemokrater, tillsammans med miljöpartisterna, anser att förändringar i aborttalen bör kartläggas och analyseras. Vi delar också bedömningen att det är viktigt att studera hur det förebyggande arbetet kan bedrivas när kommuner och landsting tvingas göra neddragningar. Vi anser att riksdagen bör begära förslag av regeringen i syfte att minska antalet aborter betydligt mer än vad som har skett. Det förebyggande arbetet måste, enligt vår mening, präglas av en djup och bred information av välutbildad personal. Det krävs omfattande sexualundervisning, som beaktar alla sidor i denna svåra problematik. Alla problem är inte lösta med att flickor använder p-piller. Det är ytterst angeläget att samhället gör allt för att nedbringa antalet aborter. Att genomgå en abort är alltid förenat med stora problem. För kvinnan är det en medicinsk risk, men det är också en psykisk påfrestning, som senare i livet kan ge svåra men. Vi kristdemokrater menar att mannens roll och hans ansvarstagande måste betonas mer. Vi har fått en eller två generationer av män som sviker. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen har ett uppdrag att kartlägga och analysera förändringen i aborttal och samband med förebyggande insatser. Vi kristdemokrater efterlyser att detta uppdrag redovisas. Moderaterna har också väckt en motion om abortförebyggande arbete och fosterdiagnostik där man påpekar att framstegen inom fosterdiagnostiken har skärpt det etiska dilemma som abortlagen försöker hantera. Man menar vidare att på det kulturella området har stora förändringar som påverkar människors ställningstagande skett under den senaste tjugoårsperioden. Därför menar moderaterna att utskottet skulle ha tagit ställning för att det behövs en bred uppföljning av abortlagens tillämpning. Vi delar den uppfattningen. Om det skulle bli votering kommer vi naturligtvis att i första hand stödja vår egen reservation, men om den faller stöder vi moderaternas reservation.

Fru talman! Catherine Persson talar om solidarisk finansiering och skattefinansiering och ser dem som synonyma begrepp. Det är andra talare som gjort det också. Jag tror att alla som ägnat sig åt vårddebatter vet att det inte är på det sättet. Solidarisk finansiering kan ske på flera olika sätt. Det har inte någon bärighet att säga så. Vad gäller påståendet att man i vårt system inte skulle få solidarisk sjukvård skulle jag vilja påstå att det är tvärtom. I det system som vi föreslår följer pengarna patienten. Patienten kan alltså gå till vilken vårdgivare han vill och få ett ingrepp utfört. Han har en vårdgaranti. Det är två saker som utmärker landstingssystemet. Det ena är att patienten inte har någon valfrihet, den är beskuren, systemet har en myndighetsstruktur. Det andra är det som landstingssystemet är rätt bra på, nämligen kostnadskontroll genom ransonering, dvs. att skapa köer. Det är landstingssystemet bra på. På det sättet suboptimerar det systemet resurserna i samhället som skulle gå till vård. Det kan inte vara rimligt och tanken bakom en bra vård att man, för att spara 8 000-10 000 kr som en starroperation kostar, väntar 56 veckor med att utföra den, när kostnaden för omsorg för den som inte ser långt överstiger detta. När man dessutom opereras så sent kommer man aldrig att se ordentligt, dvs. att man behöver vård även efteråt. Det kan knappast sägas vara en solidarisk vård att den som betalat skatt hela sitt liv för att få vård inte får det när han behöver det utan möjligen får vård genom privata besparingar och genom att betala för sin vård ytterligare en gång.

Fru talman! Jag tror att Catherine Persson blandar ihop två saker. Den obligatoriska hälsoförsäkringen har alla del av. Vad jag dessutom talade om var ytterligare finansieringsvägar. Det finns en lösning för att ytterligare öka patientens valfrihet i öppen vård, nämligen ett medicinskt sparkonto som gör patienten mycket starkare, han kan själv styra hur han vill använda pengarna. Dessa två kan förenas. Det utmärkande för båda är att alla får vård när de behöver det till skillnad för det system som vi har i dag. Vad gäller pengar till vården kan vi konstatera att vi i dag har köer. Vi har ett landstingssystem som använder bara ungefär 70 % av de pengar man tar ut till sjukvård. Resten används till annat, och det är förtjänta saker. Men gäller det att prioritera mellan en gammal dam som håller på att bli blind och en biokonsulent prioriterar jag att åtgärda den gamla damens problem. Där tror jag att det finns rätt mycket pengar att hämta. Dessutom vet vi från t.ex. HSU att det finns väldigt mycket pengar som ligger i vården som landstingssystemet på grund av sin monopolkaraktär inte förmår aktivera och som gör att vård kostar långt mer än vad den skulle behöva göra om det var en verksamhet där det fanns positiva incitament, belöningar, effektivitetsincitament såsom det finns i en vård som producenterna konkurrerar inom och där patienten kan påverka genom sitt val.

Fru talman! Catherine Persson kan naturligtvis inte på tio minuter ta upp alla frågor. Därför vill jag lyfta fram ett par frågor som jag nämnde i mitt anförande, först och främst frågan om lobotomi. Kan Catherine Persson se det rimliga och riktiga i att följa Norges modell, att i efterhand ersätta de över 400 som tvingats att genomgå en sådan operation? Vore det någonting som den socialdemokratiska gruppen tillsammans med majoriteten skulle kunna tänka sig att stödja?

Fru talman! Jag vill inte medge att det ligger en skillnad mellan lobotomering och tvångssterilisering, som ju får mycket långtgående verkningar för generationer - rättare sagt för generationer som aldrig kommer att födas. Likväl är den personlighetsförändring som en lobotomering innebär en grav händelse. Motionären Dan Ericsson kommer alldeles strax att hålla sitt anförande. Jag lämnar till honom att följa upp den här frågan och vill gärna lyssna till Catherine Perssons åsikter om abortproblematiken. Över 30 000 aborter genomförs årligen. Det är alltså en tredjedel av alla graviditeter som resulterar i en abort. Det är ett stort etiskt dilemma som vi som lagstiftande församling har att hantera. Hur vill utskottets majoritet med socialdemokraterna och Catherine Persson i spetsen hantera den problematiken? Hur ämnar man få ned antalet aborter så att det inte längre handlar om en tredjedel av alla graviditeter?

Fru talman! Catherine Persson sade om vårt förslag om en utredning inom psykiatrin att frågan har utretts, utreds och att socialministern följer frågan noggrant. Jag är inte lika säker som Catherine Persson på att socialministern eller utredningarna tar upp de frågor som vi berör, nämligen patientens behov av rätt diagnostik på tidigt stadium och att man tittar över behovet av en rättighetslagstiftning för vissa kategorier av svårt psykiskt sjuka jämfört med den som vi har på handikappsidan. Det vore bra om jag hade fel. Det skulle vara bra om Catherine Persson kunde tala om vilka utredningar det är och vilka initiativ socialministern har tagit på dessa två områden.

Fru talman! Det kanske vore bra om utskottets talesman läste reservationen. Vi har inte föreslagit en utökad lagstiftning, utan vi har begärt en utredning som ser över behovet av en rättighetslagstiftning för svårt psykiskt sjuka. Om det sedan visar sig att det finns ett stort behov, tar vi ställning till finansieringen. Vi vill nog först se utredningen, men vi kan tydligen inte ens få en sådan.

Fru talman! Som redan har nämnts i debatten har jag en motion som behandlas i det här betänkandet angående ersättning till lobotomerade. Jag skall inte förlänga debatten genom att argumentera ytterligare, för det har Tuve Skånberg gjort i den här frågan. Men efter att ha lyssnat litet på vad utskottets majoritetsföreträdare har svarat vill jag följa upp med några frågeställningar till, alltså frågor till Catherine Persson. Har inte situationen i frågan om ersättningar för av staten tidigare sanktionerade felaktigheter nu kommit i ett litet annorlunda läge? Socialministern har ju gett besked om att de som utsattes för tvångssterilisering kan få skadestånd i och med att hela steriliseringslagen kan ses som ett övergrepp. Så löd formuleringen. Vad skall man då säga om det som hände under 40 och 50-talen vad gäller lobotomi? Kan inte också detta ses som ett övergrepp? Jag menar att denna fråga har kommit i ett litet annorlunda läge nu. Jag skulle därför önska att man visade litet större öppenhet från utskottsmajoritetens sida och att man inte bara kort hänvisade till att man inte har någon annan uppfattning än regeringen. Det är inte någon direkt argumentation från utskottsmajoriteten. Det andra är att man i Norge har haft en motsvarande situation. Där har regeringen kommit fram till en annan slutsats än den svenska regeringen. Därför skulle det vara intressant att höra utskottsmajoritetens företrädare förklara vad skillnaden är mellan Norge och Sverige i denna fråga. Det är alltså omkring 400 Norge fattade beslut om detta förra sommaren. Vore det inte rimligt att se närmare på detta, undersöka grunden för det norska beslutet och se om det är rimligt att vi här i Sverige prövar frågan på motsvarande sätt? Mina två frågor är alltså: Har vi inte fått ett litet annorlunda läge nu när det gäller synen på lagstiftningen, som kan ses som ett övergrepp? Varför kan vi i så fall inte ha samma synsätt som i Norge? Fru talman! Motionen har nu backats upp av två partier i utskottet. Det föranleder mig att yrka bifall till reservation 21, som behandlar denna fråga.

Fru talman! Jag tycker att det är litet beklagligt att utskottsmajoriteten inte kan argumentera för sin sak och inte svarar på de faktiskt rätt hovsamma frågeställningarna. Socialministern har framfört att när man från statens sida ser på ett handlingssätt som kan ses som ett övergrepp i ett fall, är man beredd att agera. Men när vi har en motsvarande situation vad gäller en annan typ av behandling, är man inte beredd att agera. Det principiella måste ju ändå diskuteras: Vad är det som är rätt i det ena fallet, men fel i det andra fallet? Jag har inte hört någon riktig argumentation i frågan. Min andra fråga är: Har inte utskottsmajoriteten tittat närmare på den norska situationen och hur man har handlat och argumenterat där? Det måste väl ändå finnas en tanke bakom den norska statens agerande. Det kanske finns något att ta fasta på där. Jag önskar att utskottet inför den kommande diskussionen om detta sätter sig mer in i hur man har agerat i Norge och försöker se om det inte kan vara rimligt att vi här i Sverige gör på motsvarande sätt.

Fru talman! Jag tycker fortfarande inte att argumentationen är så där alldeles glasklar och tydlig. Tvångssterilisering har alltid setts som ett övergrepp. Ja, men man har nu kommit fram till att det var fel att göra tvångssteriliseringar. Men hur ser vi på lobotomin i dag och det som skedde på 40 och 50 talen? Var inte det också fråga om övergrepp? Vi kan då konstatera att det var fel. Men varför skall vi inte göra rätt mot de människor som drabbades av detta? Det är det som den här diskussionen handlar om. Jag tycker faktiskt att utskottet måste gå mer på djupet med detta och utveckla sin argumentation för varför man inte skall utge ersättning eller, i bästa fall, faktiskt komma fram till att det som man har kommit fram till i Norge kanske inte är så fel, att vi kanske borde göra likadant här i Sverige för att visa att vi inte ställer upp på en politik som innebär att man nedvärderar människovärdet.

Fru talman! Att få bestämma själv vad man vill och kan göra, att få välja vem man vill ha hjälp av när man måste ha hjälp är något väsentligt och något som länge var omöjligt för de svårt funktionshandikappade. När därför lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kom var det ett stort steg framåt. Lagen har gett tiotusentals personer en helt ny möjlighet att leva ett normalt liv och ta del av olika verksamheter. Införandet av LSS och LASS är den största och viktigaste handikappreformen i Sverige, och det är självklart att det tar sin tid innan en så stor reform funnit sina former och säkra slutsatser kan dras om vad som eventuellt har blivit mindre bra. Reformen måste få tid att verka några år innan en utvärdering kan göras. Ständiga förslag till besparingar inom handikappområdet leder till onödig oro för de människor som är direkt berörda av reformen. Tyvärr har också oron visat sig vara i hög grad berättigad. Trots att vi här i riksdagen har uttalat att s.k. påputtning, dvs. motivationsstimulerande hjälp som många behöver för att kunna leva utanför institution, skall ingå i det som är assistansberättigat, har Regeringsrätten den 4 juni i år fastslagit att sådant handikapp inte berättigar till assistans. Många ställs nu utanför. Fru talman! De som är hårt drabbade av funktionshinder skall - ja, de måste - kunna känna trygghet och tilltro till att systemet är hållfast. De förändringar som regeringen nu föreslår i propositionen skapar ytterligare oro, eftersom de är steg mot en kommunalisering av handikappolitiken. En av huvudtankarna med reformen var att begränsa antalet huvudmän för att de handikappade inte skulle hamna i en karusell av hänvisningar och detta-är-inte-mittbord-resonemang. Därför är det olyckligt att splittra upp ansvaret för assistansersättningen. Det innebär ett hot mot den enskildes rätt att påverka formerna för sin egen assistans. Den enskildes valfrihet och rätt att bestämma över sitt liv sätts på undantag. Oundvikligt kommer kommunerna att styra över assistansverksamheten till det offentliga. Skall försäkringskassan avgöra rätten till assistans och sedan bara skicka räkningen på de första 20 timmarna till kommunen, kommer det att uppstå ett tryck att använda de kommunala assistenterna i stället för den assistent den funktionshindrade skulle vilja välja själv. Enskilda och kooperativ manövreras ut. Vi har massor av personliga vittnesbörd och uppgifter från kooperativ om att så redan är fallet. Oron är mycket stor i denna grupp. I små kommuner, med få gravt funktionshindrade, kommer det i sådana här fall tydligt fram i budgeten hur mycket en enskild individ kostar, vilket är starkt integritetskränkande. Då det är en slump var den handikappade råkar bo eller vill bosätta sig och då det kostar så mycket pengar, är det egentligen en självklarhet att denna kostnad bör tas nationellt. Dessutom, fru talman, passar regeringen här på att vältra över kostnader på kommunerna. För de ca 1 200 miljoner kronor som de här timmarna beräknas kosta får kommunerna endast 800 miljoner kronor i kompensation. Resten skall tas ur det extra statsbidraget. Det är ett sätt att kringgå finansieringsprincipen, vilket i slutändan kommer att drabba den funktionshandikappade. Fru talman! Vad gäller schabloniseringen av ersättningen har vi tidigare sagt och står fast vid att den måste anstå tills man vid en senare, ordentlig utvärdering kan göra en korrekt bedömning. Man skall inte som nu bara yxa till ett belopp. De allmänna råd som Riksförsäkringsverket nu utgivit i denna fråga visar att vi som avvisade schabloniseringen hade rätt. Valfriheten tycks enligt dessa råd bli en chimär. Den assistansberättigade kan inte välja ett fristående alternativ, eftersom ersättningen inte täcker kostnaderna. Särskilda behov och särskilda kostnader beaktas inte, trots att riksdagen har gjort det i flera uttalanden.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

Fru talman! Stödformen statlig assistansersättning infördes den 1 januari 1994. Den innebar en möjlighet till ett radikalt bättre liv för de svårast funktionshindrade. Det kan uttryckas så som i ett av de många brev som jag har fått: "Ni i Sveriges riksdag tog 1994 ett härligt och underbart beslut om personlig assistans för människor i min situation och jag trodde knappt att det var sant." Detta beslut har sedan dess varit utsatt för försämringar från den socialdemokratiska regeringen med bistånd från Centerpartiet, först genom besparingar på 215 miljoner kronor, sedan genom ändringen i socialtjänstlagen och senast i den proposition som vi behandlar just nu. Från Folkpartiet har vi avvisat alla dessa angrepp på handikappreformen. Vi är medvetna om att kostnaderna är större än vad man beräknade när reformen infördes, men vi har också varit beredda att göra sådana omprioriteringar att vi har kunnat gå emot de försämringar som hitintills genomförts. Fru talman! I det förslag som nu föreligger finns två olika inslag: dels en schablonisering av timersättningen till 164 kr per timme, dels ett betalningsansvar för kommunerna för de första 20 timmarna. Vi avvisar båda förslagen. En schablonisering strider mot principen att assistansersättningen är en individuell rättighet. Visserligen anger regeringen att om särskilda skäl föreligger, kan schablonen få överskridas, men med en schablon riskerar de största, dyraste och mest komplicerade behoven att bli underkompenserade samtidigt som de mycket mindre och enklare behoven kan bli överkompenserade. En schablonisering riskerar också att försvåra för många brukarkollektiv och i en del fall rent av slå ut dem som inte kommer att få kostnadstäckning med schabloniseringen. Den kan också att komma att innebära att rätten att välja personlig assistent inskränks, vilket är en omistlig del av den ursprungliga handikappreformen. Att kommunerna skall ta över betalningsansvaret för de första 20 timmarna är ännu ett steg mot en kommunalisering av handikappreformen. Före den var de funktionshindrade utlämnade till kommunernas välvilja. Socialtjänsten var den som bestämde den enskildes behov av assistans eller annan hjälp. Förhållandet före handikappreformen beskrivs mycket bra i slutet av det brev som jag tidigare citerade: "Med mycket vänlig hälsning från en som har lämnat kommunens omsorg, servicehuset, vårdetablissemanget, överförmynderiet, personalmöten och kafferumsskvaller om mitt privatliv. Och numera lever på landet, med personlig assistans." Kan det uttryckas bättre? Fru talman! Det är inte nog med att regeringen lägger fram dessa förslag till försämringar för de svårast funktionshindrade. Jag måste också konstatera att det är besynnerligt att de läggs fram just nu. Regeringen har ju själv tillsatt en grupp av representanter från bl.a. handikapprörelsen som skall se över handikappreformen. De försämringar som nu görs föregriper ju dessutom den här gruppens arbete. Under den här mandatperioden har det förekommit väldigt mycket av återställare och återställare av återställare. Jag skulle i dag vilja uppmana Socialdemokraterna och Centern att göra en riktigt bra återställare genom att liksom jag yrka avslag på den här propositionen.

Fru talman! Jag vill för en gångs skull helt instämma i Leif Carlsons anförande och även i Kerstin Heinemanns anförande. Jag har inga avvikande åsikter. Jag vill bara helt kort säga att jag tycker att vi politiker måste ta ansvar i den här frågan. Det är faktiskt fråga om att skyffla över litet grand på kommunerna eller att fly en aning. Detta är fjärde gången på ganska kort tid som den här reformen blir föremål för attack. Jag behöver inte upprepa tidigare framförda argument utan kan nöja mig med att i första hand yrka avslag på propositionen, i andra hand yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Alla de återkommande förändringarna av assistansen till funktionshindrade gör att de funktionshindrade får leva i en ständig oro. Om de förändringar som beslutats hade gjorts för att förbättra, i samråd med de funktionshindrade och deras organisationer, hade det varit en sak, men nu möts varje regeringsförslag med oro och protester. Man har inte lyssnat. Assistansreformen har betytt mycket för den här gruppen, och de berörda har svårt att tänka sig en återgång till någonting som är sämre. De har givit uttryck för att de slåss för sina liv. Så viktig är den här frågan. Det finns en stark oro att regeringen driver assistansreformen mot en kommunalisering. Vi känner också den oron. Därför yrkar vi avslag på propositionen. Vi anser att det är olyckligt att ha två huvudmän som är med och agerar i denna fråga. Vi anser att det bör vara en huvudman och att den huvudmannen skall vara staten. Det är också dessa krav som de handikappade och deras organisationer ställer. I stället för att hela tiden komma med förslag och krångla till den här reformen för de funktionshindrade borde man sätta sig ned och försöka åstadkomma lösningar som göra det enklare för dem att vara sina egna arbetsgivare och göra det enklare för deras kooperativ att jobba. Nu upplever de i stället nya regler och nya förändringar, och allt är jobbigt och svårt, bl.a. med blanketter. Det är också viktigt att man har ett system där den enskilde har rätt att välja sin egen assistent. Det är ju det viktigaste i detta sammanhang. Man får inte krångla till detta ännu mer. Vi anser också att denna schablonisering bör avskaffas. Den måste ses som ett misstag. Och misstag måste man ändra på. Syftet med schabloniseringen var att spara pengar. Och frågan är om man verkligen sparar några pengar med detta. Vi har inte kunnat se det. Vi har även varit i kontakt med Socialdepartementet och bett att få dess beräkningar på var man gör besparingar. Vi har tittat på dessa beräkningar, i form av ett handskrivet A4-papper, men vi har inte kunnat se att detta skulle leda till några besparingar. Däremot vet vi att detta har slagit mycket orättvist. Det har de assistansberättigade själva redovisat vid sammanträden som vi har haft och där samtliga partier har varit representerade. Det visade sig att vissa har fått mycket mer, och andra har fått mycket mindre. Det är de som har små behov som har fått mer än de behöver, och de som har stora behov har fått mindre än tidigare. Om man säger att man gör besparingar och ger mycket extra till dem som inte har något behov så är det klart att dessa pengar skall tas någonstans ifrån, och då är det den andra gruppen som skadas. En annan sak som jag vill säga när det gäller assistansreformen är att dessa grupper väldigt ofta får höra och veta att de kostar oerhört mycket pengar och att denna reform kostar många miljarder. Men jag tycker att man skulle redovisa merkostnaden. Dessa grupper är ju mycket svårt handikappade och de har ju kostat väldigt mycket även tidigare. Det som kan vara intressant att få reda på är därför merkostnaden i stället för att ständigt få höra hur dyra dessa människor är för samhället. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Också vi kristdemokrater yrkar avslag på propositionen i dess helhet. Jag studerade idéhistoria. Då fick jag en definition av vad ett kulturellt högtstående samhälle är, och den har fastnat i minnet. En måttstock för att mäta ett samhälles kvalitet och kultur är hur det samhället behandlar de människor som är svagast, de som minst kan ta vara på sig själva. Om majoritetens förslag går igenom, med en avveckling av handikappreformen, innebär det att vårt land kliver ett stycke i fel riktning när det handlar om kultur och livskvalitet för oss i vårt land. Det är allvarligt. Jag kommer så väl ihåg den agitation som vi kristdemokrater bemöttes med i valet 1994. Det talades om blåkopior och högerpolitik. Det talades om att vi hade suttit i högerns knä. Och man frågade vart solidariteten hade tagit vägen. Nu vill inte jag svara med samma mynt. Men går det att kalla det som majoriteten nu gör för solidariskt? Och hur definierar ni i så fall solidaritet? I en debatt som avslutades för bara ett par timmar sedan stod statsministern själv i denna talarstol och sade att de som drabbats hårdast skulle ställas längst fram i kön. Är ni i majoriteten, så här kort tid efteråt, beredda att låta de människor som har drabbats hårdast i livet med funktionsnedsättningar att ställas längst bak i kön? Jag saknar ord för den bristande solidaritet som detta innebär när man inte har kunnat visa att det görs några besparingar och när man dessutom skickar assistenterna ut i arbetslöshet. Dessa assistenter är människor som tar ett ofta mycket lågavlönat arbete. Man lyckas alltså göra två försämringar på en gång. Man försämrar för dem som går ut i arbetslöshet och för dem som har funktionshinder. Detta är beklämmande.

Fru talman! Jag måste börja mitt anförande med att göra ett par tillrättalägganden. För det första: Just nu skall vi behandla frågan om att kommunerna skall ha ett betalningsansvar för de första 20 timmarna. Vi kommer nu inte att behandla frågan om en schablonisering. Den frågan fattade riksdagen beslut om före sommaruppehållet. För det andra: Jag måste också tillrättavisa Tuve Skånberg. Det handlar inte om någon av avveckling. Jag har respekt för att människor har olika uppfattningar om hur vi löser samhällsproblem. Men att stå i denna talarstol som representant för Kristdemokraterna och kasta ur sig lögnaktiga påståenden är inte värdigt en riksdagsledamot. Fru talman! I vårt betänkande behandlas regeringens proposition Vissa frågor om personlig assistans jämte elva motionsyrkanden som har väckts med anledning av propositionen. Till betänkandet har också tre reservationer fogats. I regeringens proposition föreslås att kommunerna finansierar de 20 första timmarna av personlig assistans för alla som får assistansersättning. Försäkringskassan skall som hittills fatta beslut om rätt till assistansersättning. Kommunerna kommer sedan att debiteras för dessa timmar och den assistansersättning som har betalats. På detta sätt används försäkringskassornas erfarenhet när det gäller att bedöma behovet av personlig assistans. Som hittills skall försäkringskassorna samråda med kommunens socialtjänst vid bedömningen av den enskildes assistansbehov. Med anledning av det förändrade finansieringsansvaret är det viktigt att notera att det inte sker någon förändring beträffande huvudmannaskapet. Det är inte fråga om någon kommunalisering och inte heller något steg i den riktningen.

Fru talman! Den 1 januari 1994 genomfördes den reform som av många svårt funktionshindrade betraktas som den mest genomgripande och mest betydelsefulla som hittills genomförts för att öka jämlikheten och ta viktiga steg på vägen till full delaktighet för funktionshindrade. Den här reformen genomfördes av den borgerliga regeringen efter en utredning som startats på initiativ av en tidigare socialdemokratisk regering och dess biträdande socialminister Bengt Om man skall rikta någon kritik mot genomförandet så är det att reformen inte var finansierad fullt ut, något som den tillträdande socialdemokratiska regeringen och en ny riksdagsmajoritet har fått ta ansvar för och reda ut. Det första hela budgetåret 1994/95 Parallellt med de ekonomiska bekymren med att täcka upp en underfinansierad reform hade den socialdemokratiska regeringen och riksdaggruppen att lösa detta med det allmänna ekonomiska moras som regeringen Bildt lämnade efter sig. Jag är övertygad - åtminstone var jag det innan jag lyssnade till Tuve Skånberg - om att alla i denna kammare är införstådda med det problem som det handlar om: att å ena sidan minska statens kostnader och å andra sidan fylla på rejält med pengar till en del av statens budget. Vi har klarat detta. Det har inte blivit en minskning med en enda krona vad gäller den här reformen. I stället har det skett en ökning. I dag är det närmast fråga om en fördubbling. Fru talman, kammarens ledamöter och åhörare! Jag är oerhört stolt över att vi har klarat detta, trots de utomordentligt svåra ekonomiska förhållanden som rått under de här åren. Vi har dessutom visat att vi även fortsättningsvis skall klara den här reformen. Vi har gått från de 2,5 miljarder kronorna 1994/95 till att i 1998 års budget anvisa drygt 4 miljarder kronor. Till detta skall läggas de 800 miljoner kronor som överförs till kommunerna för att klara de första 20 timmarna. Som jag nyss sade handlar det i realiteten nästan om en fördubbling under fyra år. För 1999 anvisar vi 4,9 miljarder kronor. För jämförelsens skull skall de 800 miljoner kronorna läggas till. För år 2000 handlar det om 5,8 miljarder kronor. Detta om något är ett uttryck för hur angeläget vi anser att det vara med personlig assistans för svårt funktionshindrade. Vi kommer alltså även fortsättningsvis att ta ansvar för denna reform. Vi kommer också att ta ett ekonomiskt ansvar och inte ge oss in på lättsinniga lösningar som innebär att vi på sikt hotar inte bara den här reformen utan hela välfärden. Fru talman! Beträffande motiveringen för att nu föra över 20 timmars finansieringsansvar på kommunen handlar det om den gränsdragningsproblematik som ingen av socialutskottets ledamöter torde ha kunnat missa under de här åren. Det har ju varit viktigt för kommunen respektive staten att antalet timmar hamnat på en viss nivå för att någon annan skall betala. Det här är inte uttryck för illvilja från någon parts sida, utan faktum är att man i ett utsatt ekonomiskt läge naturligtvis gärna ser att någon annans konto belastas än det som man själv har ansvar för.

eller 21 timmars assistans per vecka kan inte alltid göras utifrån objektiva kriterier. Att då ha ett regelverk som innebär stora ekonomiska konsekvenser för den ena eller den andra finansiären vid den ena eller den andra bedömningen är inte tillrådligt. Dessutom är det kontraproduktivt. Därför är den nu föreslagna förändringen bra. Den kan antas leda till färre diskussioner om antalet timmar och till mera ansträngningar för ge funktionshindrade bra stöd och service. Den ordning som nu föreslås - dvs. att kommunerna har finansieringsansvaret för de 20 första timmarna, medan Försäkringskassan har att bedöma behovet - bygger i stor utsträckning på en kombination av Handikapputredningens förslag om kommunalt ansvar för de 20 första timmarna och beaktandet av remissinstansernas kritik mot att reformen har två huvudmän. Därför vidhåller vi den ordning som har gällt under den här tiden, dvs. att reformen har en huvudman, nämligen staten. Genom att göra den förändring som vi nu föreslår elimineras riskerna för trätor om tjugotimmarsgränsen; detta utan att ta bort nyttan med att kommunen, som har basansvaret för stöd och serviceinsatser, finns med som en intressent i verksamheten. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Med kännedom om Hans Karlssons goda hjärta och sociala engagemang förstår jag att min och mina meddebattörers kritik kändes. Jag har dock inte påstått att beslutet i dag innebär att den personliga assistansen avskaffas. Jag talade om en avveckling, om en inriktning mot en försämring - en process där det successivt blir allt sämre och där det avvecklas. Nej, jag tror inte att Socialdemokraterna vare sig vill eller är i färd med att helt avskaffa den personliga assistansen. Men försämringen är av sådant slag att de med funktionsnedsättningar skadas så hårt att man faktiskt kan tala om en avveckling. De friheter tas bort som de handikappade hittills har haft. Åtminstone blir det kraftigt beskärda friheter. Jag respekterar Hans Karlssons stora engagemang. Fortfarande är dock följande fråga obesvarad: Hur kan man göra en sådan här sak? Statsministern säger ju att de som har burit den tyngsta bördan skall ställas längst fram. Nu ställs de ju längst bak!
Fru talman! Tuve Skånbergs inlägg förringar inte hans tidigare angrepp mot mig och socialdemokratin, liksom mot Centern. Jag tycker fortfarande att Tuve Skånberg skall skämmas för sitt förra inlägg. Det finns inte en sanning, Tuve Skånberg! När det gäller det som hänt under de här åren, det som har gjorts i fråga om reformen med den statliga assistansersättningen, handlar det om att se till att vi i ett utomordentligt svårt ekonomiskt läge inte skall hamna i den situation som Tuve Skånberg beskriver. Om vi inte hade fått ordning på den ekonomiska utvecklingen skulle det inte ha spelat någon roll vilken regering och vilken riksdagsmajoritet som var rådande. Då hade det nämligen inte funnits några pengar motsvarande behoven. Vad som har inträffat på det här området - jag trodde att det skulle räcka med att säga detta en gång, men jag skall upprepa det - är att vi har gått från ett läge 1994/95 med ett anslag om 2,5 miljarder kronor till ett läge med ett anslag som jag för jämförelsens skull vill säga kommer att vara 6,6 miljarder kronor år 2000. Att då tala om besparingar eller om en avveckling är inte särskilt relevant. Jag har respekt för om ledamöter och partier i denna kammare tycker att vi skall lägga mera pengar på den här reformen. Det skulle jag också gärna göra om det fanns pengar. Det finns emellertid fler önskemål också inom handikapprörelsen. Det finns ju fler grupper inom handikapprörelsen än dem som har personlig assistans, men jag kan medge att de tillhör dem som har de största behoven. Vi kan inte bortse från detta och försöka vinna billiga politiska poäng på enkla trick.
Fru talman! Hans Karlsson ber mig skämmas. Ja, om jag uttrycker mig dåligt skäms jag. Om jag uttrycker något som han uppfattar som ett avskaffande av reformen när jag i stället avser en successiv avveckling, har jag anledning att skämmas. Men här skäms Hans Karlsson, därför att han realpolitiskt inte vill genomföra det här beslutet. Han vet att detta drabbar svaga människor. Han är, precis som jag är, ledsen över att majoriteten inte har kunnat få fram de pengar som t.ex. vi i vårt budgetförslag anvisar för denna del av samhället - dvs. till sjukvård och handikappade, alltså till kommuner och landsting. Det är ett budgetförslag som innebär svåra prioriteringar. I den här delen har det varit avvägningar när det gäller matmoms och en andra karensdag. Det är naturligtvis tufft, det inser vi. Men då kan vi också säga att vi inte vill vara delaktiga i försämringen för de funktionsnedsatta.
Fru talman! Tuve Skånberg, vi måste ju se på vad som faktiskt har inträffat under dessa år. Just nu har aldrig så många haft personlig assistans. De som har personlig assistans har aldrig haft så många timmar som nu. Om vi skall diskutera den här reformen måste vi göra det utifrån det utgångsläget och inte utifrån en falsk beskrivning såsom Tuve Skånberg gör. Han säger att det handlar om en avveckling. Vi utvecklar reformen dag för dag och vecka för vecka. Om det sedan inte sker tillräckligt snabbt och tillräckligt mycket enligt kristdemokraterna har jag respekt för den kritiken. Men då skall vi diskutera den frågan och inte använda sådana termer som avveckling. Det är osanning.

Fru talman! Det här är inte ett steg mot kommunalisering, enligt Hans Karlsson, eftersom det inte har sagts så. Självfallet är verkligheten inte så enkel. Det finns en verklighetens dynamik som oavsett vad som händer leder till vissa konsekvenser. Det är självklart att om man för över kostnadsansvaret för de första 20 timmarna på kommunerna kommer detta att påverka kommunerna och deras agerande. Kommunernas inflytande över reformen kommer att förändras. När Försäkringskassan skickar räkning för dessa timmar till kommunen kommer man där - och det är vad de små stegens tyranni leder till - att vidta åtgärder för att värna sin position, dvs. man kommer att främja kommunala assistenter i stället för den som den enskilde själv hade valt om han eller hon hade haft möjlighet. Man kan säga hur många gånger som helst att det inte skall bli så. Men om man gör vissa saker sker det en obeveklig process, eftersom kommunerna ser till sin egen verksamhet. Detta innebär en kommunalisering. Dessutom förstärks denna process genom att reformen är underfinansierad gentemot kommunerna. De kommer att få ett tryck på sig att verkligen föra över verksamheten till kommunal assistans eftersom det fattas 400 miljoner i den ersättning som de får från staten.
Fru talman! Jag uppskattar Leif Carlsons inlägg, inte därför att vi tycker lika utan därför att det har en bäring på det faktiska läget som vi har att diskutera. Jag har respekt för att det finns en oro, inte minst bland de assistansberättigade. Dessvärre har den oron tillåtits öka dramatiskt, eftersom man understundom har fått en beskrivning av det som sker som inte är korrekt. Beträffande den här reformen måste vi se på det som faktiskt händer, Leif Carlson. Kommunerna skall betala de första 20 timmarna. De skall inte styra och ställa när det gäller vilken form av assistans som är lämplig eller vilka personer som skall jobba. Därför är jag inte orolig för att det skulle innebära att man styr över från kooperativ och privata organisationer till den kommunala verksamheten. Den viktigaste garanten här är just de assistansberättigade själva. De kommer inte att acceptera att någon står med en pekpinne och talar om vilka som skall utföra assistansen. De kommer att protestera å det vildaste om någon ger sig på att försöka att göra någonting i den riktningen. Det är alldeles riktigt att kommunerna ersätts med två tredjedelar av den faktiska kostnaden. Men i rättvisans namn skall det också sägas att det har skett en del övervältringar från kommunerna till denna reform. Så har en del kommuner gjort mer eller mindre avsiktligt beroende på vilken kommun det rör sig om. På det här sättet har man kunnat lätta på trycket på sin egen ekonomi och i större utsträckning i stället skickat notan till staten.
Fru talman! Jag är avundsjuk på Hans Karlssons klockartro på att bara för att man säger att det inte blir kommunaliserat så blir det inte på det sättet och på att de handikappade i så fall kan ändra på det. Därför vill jag peka på ett par saker i reformen som Hans Karlsson har sagt ungefär detsamma om. Hans Karlsson sade att påputtning - dvs. motivationsstimulerande - skulle ingå i assistansberäkning. Nu säger Regeringsrätten att så skall det inte vara och de handikappade kan inte göra någonting åt saken. Det har alltså inte någon betydelse vad man säger utan det har betydelse vad man gör. Det finns en obeveklig logik i handlingen som leder till andra handlingar. Detsamma gäller schabloniseringen. Det sades här att särskilda kostnader skulle räknas in. Nu går Riksförsäkringsverket ut och gör klart att de inte skall räknas in och att schabloniseringen inte täcker dessa kostnader. Man måste skilja på det som är retorik och de handlingar som man gör och som obevekligen leder till någonting. Fru talman! Slutligen vill jag säga att jag har en utomordentligt stor respekt för Hans Karlssons engagemang i denna fråga och för hans vilja att det hela skall bli bra. Jag kan bara beklaga att Hans Karlsson i det här fallet har farit vill.
Fru talman! Jag tror inte att jag har farit vill, Leif Carlson. Men det finns naturligtvis saker och ting under resans gång som man kan ha åsikter om och som inte är bra. Det vet Leif Carlson att vi tycker, både inom socialdemokratin och inom Centern som också har varit med och skapat majoritet. Detta med påputtning utgör ju en del. Vi är djupt missnöjda med den hanteringen. Nu har vi anordnat en utfrågning den 28 oktober då alla dessa frågor och problem skall upp på bordet. Jag är inte främmande för att med utgångspunkt från det som kommer fram under den utfrågningen ta initiativ för att eliminera en del saker som inte har blivit så som vi tyckte i utskottet och som denna riksdag senare ställde sig bakom.
Fru talman! Jag vill ta upp frågan om kostnaden för reformen. Hans Karlsson sade att fram till 2000 talet kommer den att kosta 5,8 miljarder. Då återkommer jag till det som jag sade, nämligen att reformen ju har kostat tidigare också. Det vore bättre att redovisa merkostnaden. Det handlar om 7 300 funktionshindrade och det finns mellan 10 000 och 30 000 assistenter - jag har hört litet olika siffror. Trots allt har en del institutioner avlastats och det har skapats 10 000-30 000 arbetstillfällen. Det vore bra om man kunde få en redovisning av vad själva merkostnaden för reformen blir.
Fru talman! Jag vet att Thomas Julin inte tycker om att prata om kostnaden. Jag kan ha respekt för att man tycker att det är besvärligt när kostnaderna för olika samhällsåtaganden lyfts fram. Men om vi har att hantera en budget på i storleksordningen 700 miljarder som skall fördelas på olika områden vore det djupt oansvarigt att inte våga titta på vad den här reformen faktiskt kostar. Svaret på frågan om hur mycket som är merkostnad är att beloppet ligger i närheten av kostnaden för personlig assistans. Det är klart att man kan räkna bort en del både i kommunerna och i landstingen. Jag har inte något sådant sifferunderlag, men merparten av de ekonomiska resurser som används för personlig assistans har tillkommit utöver de tidigare kostnaderna för handikappomsorgen. Thomas Julin får botanisera ytterligare om han vill ha exakt besked om hur stor merkostnaden är. Jag är inte säker på att det ens går att få fram de uppgifterna.
Herr talman! Jag är inte alls rädd för att diskutera kostnaderna - jag har ju just tagit upp frågan därför att jag tycker att den är viktig att diskutera. Jag tycker faktiskt att man skall kunna redovisa en merkostnad. Det är inte ointressant, åtminstone inte för mig. I diskussioner med flera handikapporganisationer har jag hört att också de tycker att merkostnaden är intressant att diskutera.
Herr talman! Jag har respekt för att Thomas Julin och andra vill veta vilken merkostnaden blir, och jag försökte översiktligt beskriva vad det handlar om. Det fanns tidigare en del kostader i kommunerna och landstingen som man naturligtvis skulle kunna dra bort från kostnaderna för den här reformen. Men jag tror att merparten av vad reformen kostar faktiskt kan läggas till de kostnader som fanns för handikappomsorgen tidigare. Det är så nära ett svar som jag kan ge
Herr talman! Jag vill ta upp oron för kommunaliseringen. Bland många handikappade är oron stor, och flera saker har kunnat få en att tro att utvecklingen går tillbaka. I propositionen står att hänsyn tas till den enskilde personens önskemål, att det är vanligt att önskemålen uppfylls och att personen får en personlig assistent. Men samtidigt sägs i propositionen att kommunerna bör stimuleras att bygga upp alternativ till personlig assistans. Jag förstår att Hans Karlsson inte vill ha en kommunalisering, men jag undrar om han ändå inte har en stor förståelse för den oro som många känner?

Herr talman! Jag kan säga samma sak till Kerstin Heinemann som jag har sagt tidigare: Jag har respekt för oron. Sedan kan man diskutera om den har spätts på ytterligare. Det kan vi kanske göra en annan gång. Jag kan också hålla med Kerstin Heinemann om att formuleringen kan ge anledning till oro. Därför är det viktigt att än en gång inför denna kammare få deklarera att vi socialdemokrater i socialutskottet, och därmed också riksdagsgruppen, inte kommer att medverka till någon kommunalisering. Jag kan dessutom hänvisa till socialministerns interpellationsdebatt i går eftermiddag här i kammaren. Där deklarerade hon att det inte heller finns någon som helst ambition i regeringen i den riktningen. Ambitionen är att göra reformen stabil och uthållig, innehållsmässigt och ekonomiskt. Sedan får vi hjälpas åt att undanröja en del blindskär som kanske kan finnas på den resan.
Herr talman! Jag vill tacka Hans Karlsson för det han har sagt här och som jag har all anledning att tro att han kommer att stå för. Det är också viktigt att vi allihop försöker undanröja dessa hinder och hjälpas åt att hålla ögonen på de små saker som sakta kan leda till något vi inte vill att de skall leda till .
Herr talman! Jag har en liten kommentar till kostnaderna. Jag tror inte att vi skall överdriva deras storlek, eftersom pengarna ju faktiskt går tillbaka till det ekonomiska kretsloppet. Det är inte alla pengar vi lägger ut som gör det. Jag vill ändå ställa en konkret fråga. Vi vet att det handlar om stora kostnader för den enskilde. Men hur blir det om en kommun har få assistentberättigade och en annan kommun har många? Ser Hans Karlsson något problem i detta?
Herr talman! Ja, jag ser ett problem i detta, Stig Sandström. Därför måste vi också vara vaksamma på hur kostnaderna fördelas mellan olika kommuner. När det gäller LSS i dess helhet är ambitionen att vi, förhoppningsvis till 1999 års budget, skall kunna tillföra en nyckel till att fördela kostnaderna mellan kommunerna på ett solidariskt sätt. Det är klart att det kan slå olika mellan kommuner och därmed innebära stora bekymmer för små kommuner. Men vi skall som sagt hålla ögonen på det här och se till så att de problem som Stig Sandström befarar inte uppstår. Jag vill samtidigt passa på att säga att vi har en del kunskap om den här typen av situationer som vi hittills har hanterat på andra områden. Jag tror att vi kommer att kunna hantera situationen också här. Grundmotivet för förändringen är ju att det skall bli tydligt och klart och att man inte skall behöva använda tid och resurser till att träta om vem som skall betala för vad.
Herr talman! Min fråga föranleddes delvis av karaktären på verksamheten. Ofta handlar det om en kooperativ gemenskap. Ett gäng ungdomar bildar en sammanslutning och anställer assistenter. Det kan bli litet olika i olika kommuner och en ojämn fördelning. Hans Karlsson var ju inte heller riktigt nöjd med hur kommunerna hanterade detta tidigare, så jag undrar om det kommunala betalningsansvaret egentligen är så lyckat. Vore det inte bättre att behålla det statliga ansvaret helt, som vi föreslår?
Herr talman! Jag trodde, Stig Sandström, att vi var på det klara med att detta inte är någon förändring av huvudmannaskapet. Det är en förändring av betalningsansvaret för att eliminera en situation där tid och resurser används till att träta om vem som skall betala. I stället vill vi använda tid och resurser till att göra reformen så bra som möjligt. Nya problem kan naturligtvis infinna sig såväl i den här reformen som i alla andra, och de får vi lösa när vi dyker på dem. Jag tycker inte att vi har skäl att måla upp några olyckor i förväg, utan vi får lösa problemen när de är en realitet.

Herr talman! Lagen som ger svårt handikappade rätt att få personlig assistent har varit en mycket viktig och angelägen reform. Det bekräftas också av att detta faktiskt är den enda nya kostnadskrävande reform som har genomförts under den ekonomiska krisen och som inte - trots vad som påstås - varit föremål för några besparingar. Centern står bakom denna reform och medverkade ju i regeringen när den genomfördes. Den här reformen har betytt oerhört mycket för de handikappades möjligheter till ett gott liv och personligt självförverkligande. Den har gett den enskilde en frihet och en valfrihet som inte annars hade varit möjlig. Ett problem som i dessa tider inte går att blunda för är kostnaderna blivit mer än dubbelt så höga som vi från början räknade med. Det beror framför allt på att antalet beviljade assistenttimmar i genomsnitt har blivit mycket större än vad som förutsågs. För oss i Centerpartiet har det varit viktigt att detta inte skulle få gå ut över någons rätt att få assistent eller möjlighet att själv bestämma över vem man vill ha som assistent eller hur man vill anordna sin administration och arbetsledning. Detta har inte varit möjligt med mindre än att tillskjuta ytterligare resurser vid samtliga tillfällen då det visat sig att kostnaderna blivit högre än väntat. Centern har därför medverkat till att göra de här anslagshöjningarna vid varje tillfälle. Det förslag som nu föreligger är ett led i att få en renodling av finansieringen som skall ge effektivitet åt verksamheten så att resurserna används på rätt sätt och kommer de handikappade till nytta i största möjliga utsträckning. Det har tidigare fungerat så att kommunerna har betalat för alla som har haft ett behov motsvarande under 20 timmar, medan staten har betalat för alla som har haft ett behov motsvarande över 20 timmar. Detta har naturligtvis lett till gränsdragningsproblem. Det har varit angeläget för kommunerna att komma över den magiska gränsen, och det har varit angeläget för försäkringskassorna att komma under den. Detta har inte varit någon fruktsam diskussion som har lett till något positivt, utan det har endast varit en diskussion om finansieringen. Det som nu görs för att få en renodling av kostnadsansvaret är alltså bra. Kommunerna skall nu betala för alla, upp till 20 timmar, och staten betalar för alla därutöver. Det innebär att man får bort gränsdragningsproblemet, men det innebär förvisso inte någon kommunalisering. Det handlar om en ansvarsfördelning när det gäller kostnaderna. Och viktigast av allt: Det drabbar inte någon enskild assistentberättigad. De enskilda assistentberättigade personerna kommer inte på något sätt att ha problem med detta. Detta är en fråga mellan staten och kommunerna, som också har reglerats dem emellan. Inom Centern ställer vi inte upp på någon kommunalisering - det har vi sagt från början. Det kommer heller inte att bli aktuellt. Jag menar att påståenden om att detta är en väg in mot kommunalisering med förlov sagt, herr talman, är kvalificerat struntprat. Jag skall säga några ord om den diskussion som dykt upp i sammanhanget, men som inte har med dagens ärende i sig att göra. Den tas dock upp i ett par motioner. Det gäller schabloniseringen av timkostnaden. Schablonen är inget tak, utan ett sätt att förenkla hanteringen. Schablonen förhindrar ingen att själv välja sin assistent eller assistentsamordnare. Den ger heller inte mindre för den som har särskilda behov. Observera att jag säger särskilda, och inte synnerliga behov som någon sade i något sammanhang. Den som kan visa att han eller hon har högre kostnader för sin assistent eller assistentsamordning har rätt att få upp till 184 kr. Det är viktigt att hålla isär de här sakerna. I detta ingår självfallet också rätten till förhöjd ersättning om man har stort behov av sin assistent på obekväm tid. Herr talman! Jag tycker att det har blivit rätt mycket övertoner i denna debatt. Man blir ibland litet skrämd när man får telefonsamtal med påståenden om vad vi i riksdagen håller på att göra som man inte på något sätt känner igen från det som vi har tagit ställning till. En del hänger ihop med att försäkringskassornas hantering av de här frågorna har varit litet hankig ibland. Regeringens förslag gick ju inte igenom i ett av de här besluten, utan utskottet och riksdagen ändrade det så pass mycket att egentligen inga av de förändringar som regeringen föreslagit gick igenom. Men detta innebar att försäkringskassorna under en tid tillämpade det förslag som regeringen lagt fram, och inte det beslut som riksdagen hade fattat. Det var naturligtvis inte bra, men det är inget motiv för att man sedan i den politiska debatten skall ta till övertoner. Ibland funderar jag på om de som deltar i debatten alltid vet vad det handlar om. Annars måste det vara ett sätt att försöka förleda människor till att tro att saker och ting är på något annat sätt än de egentligen är. Jag tycker att det är viktigt att vi tar vårt ansvar för att informera de människor som berörs av detta. Det är en grupp som vi verkligen har anledning att vara rädda om och som vi även i detta avseende bör vara försiktiga med. Det är vårt ansvar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Vi har just hört att det egentligen inte har skett några besparingar eller försämringar i handikappreformen. Jag är litet grand förvånad. Jag skulle kunna rada upp flera exempel, men jag nöjer mig med ett enda. Jag vill fråga Roland Larsson om han inte tycker att det är en försämring att rätten för barn och ungdomar till personlig assistans när de vistas i daglig kommunal verksamhet som t.ex. skolan och barnomsorgen drastiskt har minskat. Här är det kanske samma sak som när det gäller schablonen - man skall återigen ställas inför en prövning om ifall man är berättigad till denna extra bit. Är inte det en försämring, Roland
Herr talman! På den punkten har det skett en förändring så till vida att det ansvar som åligger kommunerna också här har renodlats för den tid under vilken de ungdomar som går i skolan eller deltar i en utbildning vistas där. Från riksdagens sida har tydligt och klart sagts att när det gäller assistans vid dessa tillfällen bör man eftersträva att samma person är assistent när kommunen är huvudman som när försäkringskassan betalar assistenten. Det behöver inte vara någon försämring, såvida inte de som handlägger de här frågorna gör det till en försämring. Men det finns ingen anledning att säga att riksdagsbeslutet i frågan behöver innebära någon försämring.
Herr talman! Jag måste ändå konstatera att det är en försämring, eftersom man fråntas en rätt och tvingas begära en omprövning. Det är väl en försämring för den enskilde, som måste leva i oro ett tag till innan han eller hon får besked? Man måste väl också ändå börja fundera på om inte detta är ett litet steg mot en kommunalisering, trots det som Roland Larsson säger.
Herr talman! Frågan om kommunalisering återkommer som en jojo varenda gång detta diskuteras. Det är ganska uppenbart att det inte finns någon majoritet i Sveriges riksdag för en kommunalisering - det borde ni märka här också. Diskussionen borde alltså kunna upphöra i och med detta. När såväl Socialdemokraterna som övriga partier och nu även Centerpartiet säger att de inte ställer upp på en kommunalisering är risken lika med noll, eller hur? Därför tror jag att vi kan lämna den diskussionen bakom oss. Den har ingen aktualitet.
Herr talman! Det kanske börjar bli tjatigt att återkomma till kommunaliseringen. Men oavsett vad Roland Larsson säger är det faktiskt så att om man vidtar vissa åtgärder så får detta vissa konsekvenser. Som gammal kommunalman vet Roland Larsson mycket väl att om man beter sig på ett sätt mot kommunerna så kommer kommunerna att agera på ett sätt för att freda sitt område. Detta är vad som händer här - det hela styrs mot en minskad valfrihet därför att det med kommunernas snäva synsätt blir bättre att ha en kommunal assistent. Man får säga vad man vill, men det är ett steg mot kommunalisering. Tyvärr tycks det inte alltid hjälpa vad vi än säger här i riksdagen. Se bara hur man behandlat påputtningen från Regeringsrätten och schabloniseringen, som Roland Larsson tog upp här, och som innebär att man kan få upp till 184 kr om man har särskilda skäl! Det var vad vi sade i riksdagen, men nu har Riksförsäkringsverket gått ut med allmänna råd där det inte är på det sättet. I dag finns ett antal privata kooperativ som har sagt upp alla sina assistenter för att försöka ställa om till lägre kostnader, vilket de egentligen inte klarar utan som kommer att innebär att assistenterna får lägre lön. Detta sker enbart därför att man inte tar hänsyn till särskilda kostnader, som riksdagen sagt att man skulle göra. Det är alltså handlingarna som räknas, och tyvärr inte välmenande tal!
Herr talman! Jag delar Leif Carlsons uppfattning att detta håller på att bli tjatigt. Det är ju snarare så att det har blivit tvärtom. I praktiken var det så tidigare att de första 20 timmarna beviljades av kommunen. Det var kommunen som svarade för dem, medan staten och försäkringskassan svarade för de timmar som låg däröver. Det nya systemet innebär att försäkringskassan beviljar detta redan från första timmen även om kommunerna betalar för de första timmarna. Egentligen går detta alltså mera från en kommunalisering än mot en kommunalisering. Däremot, Leif Carlson, är jag betydligt mer rädd för den del av verksamheten som bedrivs med kommunerna som huvudman. Där föreligger det utan tvekan en sammanblandning hos kommunerna mellan vad som kommunal hemtjänst och vad som assistentverksamhet. Det finns all anledning för dem som har tillsynsansvar för detta att se till att det inte fortsätter. Assistentverksamhet är till sin karaktär en helt annan verksamhet än hemtjänst. Därför bör de hållas åtskilda. Det har också riksdagen sagt i sitt betänkande.
Herr talman! Jag har ingen skild mening om det sista. Detta är ett problem. Det visar kanske ytterligare på just problemet att när man påverkar kommunerna på ett sätt, agerar de fullt riktigt utifrån sina snäva synpunkter, och det går ut över den enskilde. Detsamma gäller om de får en räkning från försäkringskassan som bara är att betala. Då kommer de att agera och försöka se till sitt eget hus, och då kommer den enskilde i kläm.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det hade varit bra om man inte hade skapat den här problemet redan från början, Leif Carlson, när man gick in i det här systemet med att skilja de första 20 timmarna från de övriga. Men när problemet redan har uppstått är den här lösningen trots allt bättre än den som var tidigare. Det är så man måste se detta. Den lösningen var inte bra. Den här är något bättre, men det hindrar inte att det hade varit ännu bättre om staten hade haft ett helhetsansvar redan från början. Nu är det inte så, och jag förmodar att det inte heller kan bli så om moderaterna så småningom kommer att dra in ytterligare pengar från kommunerna och från dessa verksamheter.

Herr talman! Vi är alla beroende av hur vi bor. Det är oerhört viktigt, och det är kanske ännu viktigare för dem som inte själva kan bemästra sin situation fullt ut utan behöver hjälp. Det var anledningen till att vi vid tidigare behandling om nedläggning av vårdhem lade fast att de som erbjöd en bättre boendeform och hjälpform än vad landstingen då kunde erbjuda skulle få finnas kvar om man plötsligt tvingades till nedläggningar. Det för oss viktiga var att man erbjöd den behövande något bättre - inte bara ett eget boende utan också kvalitet. Det gäller fortfarande. Förvisso var alltför många vårdhem alltför stora och hade för dålig standard. Att dessa har ersatts är bra. Avvecklingen av specialsjukhus och vårdhem bör också fortsätta. Men något slutgiltigt datum för avveckling kan av naturliga skäl inte fastställas om man skall kunna garantera ett bättre alternativ. Vårdbehov är individuella. Det är viktigt. Det är den enskildes behov som skall tillgodoses och inte myndigheters och politikers behov av enhetliga lösningar. Herr talman! Det är av avgörande betydelse att avveckling kan ske på ett sådant sätt att samtliga som är intagna får det bättre efter utskrivningen från institutionerna. Varje enskild individ måste erbjudas ett fullgott alternativ till institutionsboendet. I det nya boendet måste den sociala kontakten och den gemenskap som funnits inom den gamla omsorgsformen bibehållas. För många människor är ett litet vårdhem där de har bott i många år ett hem. Där är de trygga. Där har de sociala relationer. Man måste ta hänsyn till detta och inte forcera fram nedläggningar och flyttningar. 1995 uppges att bristen på olika vårdformer inom den offentliga vården är ett problem. Det gäller rimligen inte bara de äldre. Detsamma gäller givetvis också om man tvingas att placera utvecklingsstörda i vårdformer som i brist på individuellt anpassade alternativ inte kan anses som fullgoda. Det har varit och är en ekonomisk fråga hur snabbt alternativa vårdformer kan skapas. Men det är också en fråga om organisation och vilja att tillvarata privata alternativ som kan erbjuda individuella lösningar. Det anförs också i Socialstyrelsens rapport att problemen kan minska om man i högre grad utnyttjar olika typer av vårdorganisationer och en väl utbyggd hemvård anpassad till individuella behov. Det anser jag självklart också måste gälla den utvecklingsstördes situation i framtiden. Socialstyrelsen har också konstaterat att det finns en risk för att de nya boendeformer som kommunerna skapar för dem som funnits på institutioner alltför mycket påminner om den traditionella ordningen inom psykiatrin. Därför är enligt min mening fortfarande små, väl fungerande vårdhem - oftast i privat regi - ett alternativ. De minskar problemet med bristen på olika vårdformer, och de bör behållas till dess att bättre, eller åtminstone likvärdiga, alternativ kan erbjudas. När detta kan ske fullt ut kan man i dag inte avgöra. Det är få som det i dag inte är planerat för, bara ett par hundra. Men för dem är framtiden oviss om man hetsar fram en avveckling. Socialstyrelsen påpekar också att takten är låg när det gäller att skapa ett gott boende för dem som bor på institutioner och att respekten för integriteten kan brista. Allt det här sammantaget gör att vi anser att det är högst olämpligt att nu fastställa en tidpunkt då avvecklingen av specialsjukhus och vårdhem skall vara slutförd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen innebärande avslag på propositionen.

Herr talman! Centern delar uppfattningen att de specialsjukhus och vårdhem som fortfarande finns kvar för utvecklingsstörda skall avvecklas. Vi har inte lämnat den grunduppfattningen utan står kvar vid den. De här institutionerna är föråldrade. De fyller ofta inte moderna kvalitetskrav, och de har dessutom inte de kvaliteter som man kan kräva av ett modernt boende på många sätt. Samtidigt finns det ofta, som Leif Carlson sade, små privata vårdhem som fungerar bra. De har de kvaliteter som ett enskilt boende har. Samtidigt har de litet mer av den ombonade trygghet som trots allt i vissa fall har funnits i institutionerna. Det har varit många människor som har skrivits ut från dessa som har hamnat i en sådan situation att de varit ensamma, övergivna och mått dåligt i största allmänhet. Det är inte bra. Det är inte bra att det inte har funnits möjligheter att möta den här utskrivningen med andra insatser. Därför är det bra om man inte går för snabbt fram när det gäller att nu komma vidare. De människor som på det här sättet kommer ut och får en otryggare tillvaro än den de har haft tidigare, har ju rätt att få inte bara självständighet utan också trygghet. Det måste också vara det som är utgångspunkten för utvecklingsarbetet. Trygghet måste ingå som en överordnad del i den här planeringen. Jag tycker också att tryggheten måste vara överordnad ett absolut slutdatum för att avvecklingen skall vara klar. Det måste vara viktigare att man har lyckats uppnå de kvaliteter i alternativen som man har rätt att kräva innan alla skrivs ut från institutionerna. Därför yrkar jag bifall till reservation 1 som innebär ett avslag på propositionen.

Herr talman! I Miljöpartiet delar vi åsikten att de här specialsjukhusen och vårdhemmen måste avskaffas. Det tillhör en förgången tid att ha kvar den här formen av anstaltsvård för utvecklingsstörda. Vi vet att det här är ett önskemål från handikapporganisationer och att det länge har funnits på dagordningen. Ändå deltar vi i avslagsyrkandet. Vi tycker att det i det här fallet är olämpligt att spika en tidpunkt för avvecklingen. Det viktiga är ju att den här gruppen handikappade får ett bättre boende och ett bättre liv. Att sätta ett datum för detta är olyckligt. Det kan få till effekt att man kan avvakta utsatt datum eller att man skyndar på och tvingar fram ett boende som ingen önskar. För att ingen skall hamna mellan stolarna anser vi också att Socialstyrelsen skall ges ett särskilt uppdrag att anordna den här avvecklingen för att möjliggöra en så smärtfri och bra avveckling av specialsjukhus och vårdhem som möjligt. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! I socialutskottets betänkande SoU5 behandlas regeringens proposition om avveckling av specialsjukhus och vårdhem. Fram till den 1 juli 1986, då lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda trädde i kraft, var boende på vårdhem och specialsjukhus en betydande del av insatserna för utvecklingsstörda personer. Den 1 januari 1994 ersattes omsorgslagen av LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Människor med utvecklingsstörning blev nu äntligen jämställda medborgare. Stödet till människor med funktionshinder skulle fortsättningsvis ges av kommunerna och inte av landstingen. I den lag som stipulerade införandet av LSS slogs fast att vårdhemmen och specialsjukhusen skulle avvecklas. Landsting och kommuner fick i uppdrag att till Socialstyrelsen lämna in en avvecklingsplan senast i december 1994. Det vi nu har att besluta om är att fullfölja det som tidigare avsetts och angetts i riksdagsbeslut och uppdrag till Socialstyrelsen. Det är viktigt att nu fullfölja det som tidigare sagts i detta avseende. Det steg som vi nu tar är ett fullföljande av den utveckling i normaliserande riktning som riksdagen tidigare tagit ställning till. Alla funktionshindrade skall utifrån sina förutsättningar bli delaktiga i samhället. Herr talman! Jag har stor respekt för den oro som ibland kommer till uttryck i samband med diskussioner om avveckling av institutioner. Det är inte utan komplikationer, och det måste vi alla vara medvetna om. Men om samhället hade varit räddhågset hela tiden, hade många funktionshindrade bott kvar i dessa institutioner där utvecklingsmöjligheter och människovärde har sina klara begränsningar. Jag tycker att de nödvändiga öppningar i lagstiftningen som kan begäras också finns där. Det är möjligt att ta hänsyn till enskilda människors situation utan att göra avsteg från tidigare beslut. Alla tidigare erfarenheter visar att det är viktigt att fastställa ett datum när avvecklingen skall vara genomförd. Det blir inte bättre för att vi avstår från att fatta detta beslut. Herr talman! Min uppgift är att argumentera för utskottsmajoritetens ställningstagande. Jag skall fortsätta den argumentationen genom att läsa ett stycke ur Åkes Bok. Det handlar om Åke Johansson, som många av oss har träffat. Många av oss har också läst boken. Men det som där sägs tål att upprepas. Det innehåller en dimension som vi inte alltid kommer ihåg när vi skall ta ställning i viktiga frågor - människan som berörs av besluten. Det avsnitt jag skall läsa ur heter Sinnesslöanstalten. "Det finns resor man aldrig glömmer. Den här resan till Vancouver som jag just nu gör, den kanske jag glömmer en dag. I varje fall kommer detaljerna att suddas ut. Men den där resan från barnsanatoriet till Heberg, en resa på en mil ungefär, den var den svåraste resan i hela mitt liv. Jag minns varenda detalj. Syster Lisas hårda grepp om min näve, knastret av grus under skorna på väg till bilen. Att få åka bil kunde väl vara roligt för en nioårig statarunge, men var det inte. Klumpen i halsen, var kom den ifrån? Varför brände det så i ögonen, varför bankade hjärtat så hårt? Evighetsresa. Jag reste bort ifrån min underbara mamma, hon med de mjuka varma händerna, hon som av ingenting såg till att vi hade vad vi behövde! Och pappa, som alltid hade något roligt att berätta, helst om hästar, som han älskade allra mest. Och som lät oss skolbarn åka efter hästen när han hade mjölkrundan och vi inte orkade gå hela den långa skolvägen! Flickorna, mina systrar! Det här måste vara en ond dröm. Jag har ju redan skolkamrater, har ju gått i första och andra klass, även om jag fick börja ett år senare än mina jämngamla. Jag hade ju så eländigt svårt för att gå, och skolvägen var lång, fyra kilometer i vardera riktningen. Jag skulle vänta till jag var åtta år för att systern Inga skulle börja då. Vi skulle ha sällskap till skolan, hon skulle hjälpa mig om jag fick problem. Jag vill ju tillbaka till min egen skola, börja i trean nu när jag är frisk från min tbc, som inte var så allvarlig. Men syster Lisa pratar om ett skolhem, ett ställe där jag ska bo alla dagar och alla nätter, långt hemifrån och tillsammans med andra skolhemsbarn som jag inte känner. Gode Gud, varför hjälper du mig inte ut ur denna onda dröm! Jag vill inte, vill inte, vill inte, INTE Så är vi där. Sinnesslöanstalten Hallagården står det med stora bokstäver över huvudingången, men jag ser det inte denna första svåra dag. Jag ser ingenting, för ögonen är alldeles fulla av våta stora heta tårar. Men jag gör så de inte trillar ut ur ögonen, de ligger därinnanför och bränner, bränner. Välkommen, Åke, säger en iskall röst och en ännu iskallare hand griper hårt om min. Sedan hör jag bara hur dörren slås igen och låses bakom mig. INLÅST!" Med dessa rader ur Åkes Bok vill jag yrka bifall till hemställan i sin helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är litet svårt att komma efter Hans Karlsson. Åkes Bok griper verkligen tag i en. När jag på detta papper ser vad jag har skrivit att jag skall säga, är det nästan litet av karbonpapper mellan det Hans Karlsson har sagt och det jag kommer att säga. Men jag kommer att säga det ändå. Vi i Folkpartiet välkomnar nu att regeringen förelagt riksdagen denna proposition om en avveckling av specialsjukhus och vårdhem. Redan i samband med införandet av LSS under förra regeringen, med Bengt Westerberg som socialminister, beslöt riksdagen att vårdhemmen och specialsjukhusen skulle avvecklas. Men man avstod då från att ange ett datum. Man ville inte förorsaka problem för de boende att det inte skulle finnas bra alternativ. Vi hade ju sett i andra sammanhang, t.ex. förändringarna inom psykiatrin, vad som kan hända om marken inte har förberetts. Man gav i stället ett uppdrag till Socialstyrelsen att se över området och avge en rapport till regeringen om en slutlig tidpunkt för avvecklingen. Som Hans Karlsson sade har Socialstyrelsen nu gjort det och föreslagit att det är dags att avveckla institutionerna. Skälen är att det är nu få personer det handlar om. Hemmen har rent allmänt en låg standard. Man satte slutdatum till 31 december 1999, men att inskrivningen skall sluta i samband med denna månads utgång. Det kvarvarande sjukhuset har endast detta år på sig. Det är klart att detta inte är helt problemfritt. Men jag tycker att den proposition som har lagts fram pekar på vad man skall tänka på och vad som skall gälla för dem som kommer ifråga för ett förändrat boende. Man skriver om möjligheterna att få stanna i en invand miljö. När det gäller de äldre kan man "döpa om" boendet till särskilt boende för äldre. Det skrivs om hur angeläget det är att utflyttningen sker varsamt, att det skall tas hänsyn till den enskildes medbestämmande om var denne vill bo i landet, om han vill bo kvar i den kommun där han har bott i många år, eller flytta någon annanstans där det finns anhöriga. Här kan det kostnadsutjämningssystem som skall införas bidra till att underlätta för dem som skall flytta. Sedan understryks också Socialstyrelsens viktiga roll när det gäller att följa förändringsarbetet. Vi i Folkpartiet liberalerna är de första att känna starkt för att man måste följa hur det går. Socialstyrelsen har ett ansvar att larma om några problem skulle dyka upp. Jag tycker med det är dags för det beslut vi har framför oss här. Det är ett mänskligt beslut som tar hänsyn till individerna det gäller. Beslutet är försett med både hängslen, svångrem och säkerhetsnålar, varför Folkpartiet liberalerna yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 6 handlar om handikappolitik. Bakgrunden är den skrivelse som kom från regeringen, 41 motionsyrkanden som har väckts i anledning av skrivelsen och dessutom elva motionsyrkanden från allmänna motionstiden 1996 om olika handikappfrågor. Till betänkandet är fogat 20 reservationer. Vi moderater står bakom elva av de reservationerna. Om jag för ett ögonblick, herr talman, skall återgå till regeringens skrivelse kan jag säga att regeringen där redogör för de försämringar - dock inte alla - som man har genomfört de senaste två åren, men också för vilka försämringar som man har för avsikt att genomföra. Som jag nämnde har skrivelsen föranlett 41 motionsyrkanden, men det har dessvärre inte gjort några större intryck på majoriteten i utskottet. Alla motionsyrkanden avstyrks. Man har heller inte funnit anledning att ta några initiativ med anledning av yrkandena. Jag vill också nämna att den socialdemokratiska regeringen i skrivelsen konstaterar följande: "Det finns ett starkt stöd för de övergripande målen och den allmänna inriktningen av handikappolitiken". Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på den debatt vi har haft i kammaren tidigare i dag. Jag och mitt parti kan inte, herr talman, dela den uppfattningen när vi nu ser resultaten av den förda politiken. Vi tror inte heller att det skulle finnas något starkt stöd för den allmänna inriktningen i handikappolitiken. Det är inte med glädje jag konstaterar detta i dag. Tidigare har vi nämligen haft en bred uppslutning kring handikappfrågorna, men tyvärr finns den inte kvar. Det är mycket synd. Jag är den första att beklaga att det är på detta sätt. För oss moderater är det faktiskt obegripligt att man med öppna ögon från regeringens sida föreslår försämringar för de människor som kanske allra mest behöver samhällets stöd. Det är därför vi avvisar alla de försämringar som den socialdemokratiska regeringen föreslagit och drivit igenom och som drabbat de handikappade sedan hösten 1994. Människor som har funktionshinder av olika slag skall enligt vår mening även i tider av ekonomisk kris garanteras trygghet och välfärd. Detta kan faktiskt åstadkommas genom att man gör åtstramningar i andra sektorer. Vi har anvisat vägar. Vi har talat om karensdagar och en vettig procentnivå i sjukförsäkringen som skall kombineras med skattesänkningar riktade särskilt mot låg och medelinkomsttagare. På detta sätt skapar vi ett utrymme för att garantera att man får en handikappreform värd namnet. Vi anser att funktionshindrade människor precis som andra människor skall ha möjlighet att påverka sin egen situation, t.ex. när det gäller att välja vårdpersonal och omsorgsform. Kommunaliseringen eller det kommunala betalningsansvaret motverkar tyvärr detta. Det har debatterats tidigare i dag. Vi har fått det belyst. Det kan finnas - jag säger inte att det är något önskemål - en risk att vi går tillbaka till den tid då antalet personer hos den funktionshindrade kunde vara upp till så många som 30 under en mycket kort period. Alla dessa människor handhar det mest privata och det mest intima som rör den funktionshindrade. Vi moderater tycker att detta är ovärdigt. Jag säger att det kan bli så här, men jag hoppas att det inte blir så. Riksdagen har dessvärre givit kommunerna verktyget för att eventuellt återgå till denna ordning. Det är jag den första att beklaga. Ta inte ifrån handikappade människor deras framtidsvision - den framtidsvision de fick under den borgerliga regeringsperioden då ett antal kloka åtgärder vidtogs för att mildra effekterna av ett funktionshinder i det vardagliga livet. Om någon behöver framtidsvisioner är det just denna grupp. Jag har också fått brev från funktionshindrade. Jag skall citera några rader ur ett brev från en rullstolsburen kvinna som beskriver sin reaktion i samband med att vi fattade beslut om assistansersättningen i Sveriges riksdag. Hon skriver: "Att ni har sett vår belägenhet och sett till vår situation gjorde mig jättelättad. Efter att länge ha levt på sparlåga och fått rätta mig efter kommunens äldreomsorgsregler och oskrivna ordningar bland personal så skulle jag nu själv ha möjlighet att påverka min situation och vem som skulle hjälpa mig." Jag hoppas att denna framtidsvision kvarstår för den 41-åriga kvinna det rör sig om även efter våra beslut i dag. Nog är det litet märkligt, herr talman, att regeringen i sin skrivelse om handikappolitik inte med ett enda ord berör t.ex. försämringarna i LSS och LASS och nedskärningarna i stimulansbidragen till landstingen. Tvärtom skriver regeringen följande: "De handikappolitiska reformer som har genomförts under de senare åren har i hög grad inriktats på att förbättra det individuella stödet till personer med funktionshinder". Herr talman! Det var en moderatledd regering som inledde de reformer som beskrivs i regeringens skrivelse. Det är den nuvarande socialdemokratiska regeringen som försämrar dem. Så ser verkligheten ut. Jag är inte glad att behöva konstatera det. Tvärtom är jag djupt bekymrad över denna verklighet. Då har jag ändå två än så länge friska ben att stå på. Jag klarar mitt dagliga liv utan större inblandning av andra människor. Jag har ett uppdrag att sköta. Jag har en hygglig lön. Jag kan ta mig av och på tåg och flygplan, tunnelbana och buss utan att behöva hjälp. Jag kan tala, se och höra och förhoppningsvis också bli förstådd. Jag kan äta och dricka själv, gå på toaletten själv, sköta min hygien själv - ja, i stort sett leva ett vanligt liv, om man nu kan tala om att leva ett vanligt liv när man är ledamot av Sveriges riksdag.Ja, jag är djupt bekymrad för de människor som inte har den förmånen som jag har. Men var så säker, många funktionshindrade är i dag djupt oroliga och bekymrade. Finns det utrymme för en framtidsvision och en framtidstro på ett bättre liv i en tid när socialdemokraterna med en mycket konsekvent politik, steg för steg försämrat situationen för hundratusentals människor i detta land? Och detta har man gjort mot en grupp i samhället som kanske allra mest just behöver samhällets stöd. Moderata samlingspartiet har - vid det här laget borde det vara allmänt känt - avvisat samtliga de försämringar som den socialdemokratiska regeringen föreslagit och drivit igenom och som drabbat de funktionshindrade sedan hösten 1994. Vi har försvarat de funktionshindrades situation även i tider av mycket ansträngd ekonomi. Vi har i praktisk handling menat att vi menar allvar när vi säger att människor som behöver det offentligas stöd och omsorg alltid skall garanteras detta. Herr talman! Det finns flera skäl till detta. Även om behovet att sanera och finansiera statsfinanserna fortfarande är stort kan vi aldrig acceptera att de personer som har störst behov av den offentliga sektorn alltid skall ta det största ansvaret. Till skillnad från socialdemokraterna anser vi att det är människor som har haft turen och förmånen, om man så vill, att inte drabbas av ett funktionshinder som skall ta ett större personligt ansvar. Jag upprepar att vi kan göra det genom bl.a. karensdagar och bibehållen 75-procentig ersättningsnivå i sjukförsäkringen, kombinerat med skattesänkningar riktade särskilt mot låg och medelinkomsttagare. Då skapar vi ett ekonomiskt utrymme för att gå in och stötta den här gruppen. Då värnar vi också omsorgen om framför allt våra funktionshindrade. Den uppfattning som jag gör mig till tolk för nu har dessutom, såvitt jag har kunnat förstå, en djup förankring ute i samhället. Herr talman! Jag vill bara nämna ytterligare två viktiga frågor som tas upp i betänkandet, nämligen den yrkesinriktade rehabiliteringen och möjligheten att få ett särskilt ekonomiskt stöd i boendet. När det gäller rehabiliteringen vill vi framhålla att det är mycket viktigt att man inte överger arbetslinjen för personer med funktionshinder. Regeringen har dessvärre vid ett par tillfällen dragit ned anslagen till en yrkesinriktad rehabilitering, och en utebliven rehabilitering kan snabbt leda till ett permanent funktionshinder som kostar såväl mänskligt lidande som ekonomiska resurser i socialförsäkringen. Över huvud taget anser jag att man ganska snart måste klargöra hur en arbetsmarknad skall se ut för de personer som av olika skäl inte kan beredas arbete inom den ordinarie arbetsmarknaden. Det brådskar därför att andelen personer med funktionshinder som står utanför arbetsmarknaden ökar mycket kraftigt, och samhället har i dag icke resurser att erbjuda dem ett arbete. Till sist, herr talman, har vi det särskilda ekonomiska stödet i boendet.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

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att Folkpartiet anser att regeringens skrivelse om handikappolitiken är ett mycket tunt dokument. Vi saknar en övergripande strategi från regeringen. Det enda område som regeringen har profilerat sig på under den här mandatperioden är försämringar och förändringar inom handikappreformen. Vi har därför i vår motion lyft fram områden där regeringens politik har uppenbara brister och rentav är skadliga för många funktionshindrade. Först och viktigast har vi föreslagit ett återställande av handikappreformen. För bara en liten stund sedan har majoriteten beslutat om ytterligare förändringar och försämringar i handikappreformen. Vår motion stöds glädjande nog av Moderata samlingspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, och det känns bra. Folkpartiet anser att ett återupprättande av handikappreformen är det allra viktigaste just nu. Handikappolitiken berör många områden. Regeringen har föreslagit en utredning om tillgängligheten i vardagsmiljön. Vi tycker inte att det behövs fler utredningar, utan att arbetet i stället skall inriktas på att avhjälpa mindre hinder i offentlig miljö. Enkla åtgärder kan klaras snabbt, men för mer omfattande krävs längre tid. Varje ansvarig myndighet måste därför upprätta planer som anger i vilken takt och på vilket sätt tillgänglighetsproblemet skall lösas. För det behövs det ingen ny utredning. Herr talman! Hjälpmedel är för många helt avgörande för att t.ex. kunna äta, gå och arbeta. Kvaliteten på hjälpmedelsförskrivningen är varierande. Det har vi fått exempel på från bl.a. handikapporganisationerna. Det gäller att se till att den enskilde får rätt hjälpmedel, men också att informera om hur de skall användas. Kvaliteten måste förbättras. Många gånger är väntetiderna för att få hjälpmedel orimligt långa. Folkpartiet föreslår därför att vårdgarantin skall utökas till att omfatta hjälpmedel som är medicinskt motiverade. De som är i behov av hjälpmedel skall få snabb hjälp och komplicerade hjälpmedel senast inom tre månader. Herr talman! Att ha ett arbete är viktigt för alla människor. För några behövs särskilda åtgärder, som lönebidrag eller arbete inom Samhall. Samhall skall ge arbetsmöjligheter till dem som har de svåraste funktionshindren. Handledare för personer med funktionshinder, s.k. job coach, måste införas som en reguljär åtgärd och utnyttjas på bred front för att underlätta för funktionshindrade att få arbete. Detta kan utvecklas genom ett flexibelt utnyttjande av lönebidragen. Det förekommer också en diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet. Handikappombudsmannen har fått in många anmälningar. Därför behövs en lagstiftning som skall gälla vid anställningar. Samma regler mot diskriminering behövs också vid startande av företag. Banker och andra långivare får inte försvåra för enskilda att starta eller driva företag med hänvisning till funktionshinder. Det behövs en lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet. Lagstiftningen måste kunna användas vid uppenbar diskriminering. Vi anser också att handikappombudsmannen måste ges rätt att väcka talan om någon diskrimineras på grund av sitt funktionshinder. Men det behövs också en lag som förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder, en lag som skall likställas med lagen mot diskriminering på grund av kön, hudfärg eller etnisk tillhörighet. Frågan om en sådan här lag har dragits i långbänk av den socialdemokratiska regeringen. Den senaste åtgärden är att man har tillsatt en särskild utredare för att ännu en gång utreda frågan om diskriminering i arbetslivet. Det behövs en lagstiftning som förbjuder diskriminering, inte bara i arbetslivet utan i andra sammanhang också. Det händer att t.ex. restaurangägare avvisar funktionshindrade med hänvisning till att "de skulle störa de andra gästerna". Det är uppenbart att rättsskyddet för människor med funktionshinder måste stärkas i Sverige. Flera länder har redan säkrat dessa rättigheter i diskrimineringslagar, t.ex. USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Sydafrika. Det är hög tid att Sverige får en sådan lagstiftning. De psykiskt funktionshindrade är en särskilt sårbar grupp. Socialstyrelsen har i sin slutrapport om handikappreformen anfört att gruppen psykiskt funktionshindrade har särskilda behov av kontaktman eller någon form av personligt ombud som kan företräda den enskildes intressen i kontakter med myndigheterna. En kontaktperson kan också vara ett sätt att få en bättre samordning av vårdinsatserna. Därför anser vi i Folkpartiet att kontaktpersoner/ombud bör erbjudas alla personer med svåra psykiska sjukdomar. Detta underlättar ett självständigt liv för dessa människor. Herr talman! Vi har många fler förslag som behandlas i detta betänkande, och vi har ett stort antal reservationer. Vi står naturligtvis bakom dem, men jag yrkar nu bifall till reservationerna 6 och 16.

Herr talman! Kerstin Heinemann tyckte att skrivelsen från regeringen var tunn, och jag kan dela den uppfattningen. Det framgår också av antalet reservationer. Moderaterna har ett flertal reservationer liksom Folkpartiet och även övriga partier. Jag tror att vi i många stycken är överens. Jag skulle kunna instämma i många av de andra partiernas reservationer. Det måtte vara ett tecken på att skrivelsen är tunn. I en del av motionerna tar man upp diskrimineringen i arbetslivet. Kerstin Heinemann tog upp det mycket utförligt. Vi har också skrivit under reservation 13 om antidiskrimineringslag. När det är tuffa tider, med besparingsprogram som drabbar de sämst ställda i samhället, går det naturligtvis också ut över de handikappade. Vi ser på arbetsmarknaden att risken ökar för ett elitsamhälle, att de som inte platsar på arbetsmarknaden har svårare att komma in där. Samhället hjälper inte heller till särskilt mycket, om man ser till hur de här frågorna hanteras. Vi vill ha en antidiskrimineringslag. Vi tror att det är dags för en sådan. Det är sådana områden som samfärdsel, ekonomi, arbete, tillgång till varor och tjänster, till ny teknik och teknikutveckling, till bostäder och bostadsstöd, till offentliga miljöer och även till politiken, till maktens centrum. Vi vill då ha en lag som innebär sanktioner och talesmöjlighet för en handikappombudsman, som Kerstin Heinemann tog upp. Ingrid Burman kommer litet längre fram att ta upp lönebidragssidan, och Owe Hellberg kommer att behandla tillgängligheten. Därför uppehåller jag mig inte vid de frågorna. Jag vill passa på att ställa några frågor till Liselotte Wågö och Kerstin Heinemann. Ni tar upp bl.a. hjälpmedelsgarantin. Det låter väldigt bra, och det skulle jag också vilja vara med på. Men vad innebär det? Skjuter ni till några pengar till det i årets budget? Vi har t.ex. skjutit till ett antal miljoner till Handikappinstitutet, för att de där skall få möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen, utveckla IT-program, osv. Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan: Vad innebär det att man skall ha tillgång till komplicerade hjälpmedel inom tre månader? Vad innebär "komplicerade hjälpmedel"? Det är möjligt att ni har mycket bra tankar, och jag vill då ta del av dem. Jag skulle också vilja veta vad ni menar med att den som står i kö till hjälpmedelscentralen, när det är kö till utprovning, skall kunna vända sig till andra organisationer. Vilka andra organisationer är det? Vilka i samhället är det som kan hjälpmedel utöver hjälpmedelscentralen, ordinatörerna på rehabiliteringen på lasaretten och specialklinikerna? Jag tycker också att Moderaternas IT-program är intressant och bra i många stycken, och jag skulle kunna ställa upp på det. Men det är en sak som förbryllar mig litet grand, och det är när ni säger att man skall koncentrera sig på de synskadade och ta fram hjälpmedel till dem. Jag kan hålla med om att datorer är utmärkt anpassade för exempelvis blindskrift. Språken är egentligen analoga, och det är helt perfekt. Jag tycker att man skall satsa stenhårt på det. Men de nya programmen och den nya tekniken passar även för andra funktionshindrade. Det gäller bl.a. hörselskadade, dyslektiker, människor med afasi och rörelsehindrade, som också får bättre möjligheter att ta sig fram med olika hjälpmedel. Jag vill därför fråga varför ni begränsar er bara till synskadade. Det finns en enorm utvecklingspotential på det här området. Vi har nu under allmänna motionstiden väckt en datamotion där vi specifikt tar upp de här frågorna. Det innebär att vi skall följa Handikappinstitutets program. Det nämner ni också i era motioner. Men vi går så mycket längre. Vi tar upp själva kommunikationen och relationerna, att lära upp och satsa speciellt på äldre och funktionshindrade, skapa miljöer med en kritisk massa, så att man kan ta till sig den nya tekniken och Internet och kan kommunicera med offentlig service osv. Det var några frågor, och jag ser nu att jag kommer att få svar på dem.
Detta är ett replikskifte mellan Kerstin Heinemann och Stig Sandström. Kerstin Heinemann får säga några avslutande ord.
Herr talman! Det är klart att vi skall hjälpa till så att Stig Sandström får klarhet i sina funderingar. Om jag börjar med hjälpmedelsgarantin, vet vi också att det finns köer. Men man måste kunna hitta ett bättre system för att se till att människor får dessa hjälpmedel. Alla behöver dessutom inte komma till en hjälpmedelscentral. Det finns också hjälpmedel inom den kommunala biten. Det skall väl inte behöva dröja alltför länge, utan man skall kunna lova människor att få enkla hjälpmedel till sin bostad så fort de är i behov av dem. Jag tycker inte att det är några stora problem, och det gäller inte stora resurser. Dessa hjälpmedel skall de ha i alla fall. Anledningen till att vi har sagt att komplicerade hjälpmedel skall erbjudas inom tre månader är att det finns hjälpmedel som inte är standard och som måste anpassas individuellt. Då kan man inte lova att de skall komma dagen efter. Så enkelt tycker jag att det är, och därför skulle Stig Sandström kunna ställa sig bakom detta.
Herr talman! Det var nästan som jag trodde, att de andra organisationerna skulle vara kommunerna. De har också hjälpmedel, men det är enklare hjälpmedel. Kommunerna har inte den kunskap och den kännedom och kan inte göra den individuella anpassning som ofta krävs med hjälpmedel. Sedan hörde jag ingenting om att ni har skjutit till pengar till det här. Så fort jag hör ordet garanti blir jag intresserad av att veta om det finns några "muskler" bakom eller om det bara är tomt prat. Hur har ni tänkt er finansieringen? Det här kostar nämligen pengar.
Herr talman! Men det kostar ännu mer pengar om människor skall ligga på lasarett på grund av att de inte klarar sin dagliga tillvaro. De resurserna finns alltså och kan omfördelas. Det är väl ganska bra att kommunerna snabbt kan ordna dessa hjälpmedel. Men det finns också andra möjligheter, t.ex. hörapparater. Visst skulle man kunna se till att det finns andra än hörcentralerna på lasaretten som provar ut hörapparater, att det finns en privat verksamhet där människor också kan göra en kvalificerad utprovning av hörapparater, lika väl som att de går till en optiker och får glasögon. Det skulle också avlasta hörcentralerna och betyda att de långa väntetiderna skulle minska.
Herr talman! Det var bra att jag fick reda på finansieringen. Jag håller med om att det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra på hjälpmedelsområdet. Det har samhället betalt för. Men vi måste ändå ta fram reda pengar i en budget. Vinsterna kan man göra först på sikt, och jag vill gärna se resurserna också. Det talades om komplicerade hjälpmedel och om att man inte kan få fram en standard. Handikapprörelsen är orolig för att det skall bli en produktinriktning på hjälpmedel och för att man skall söka och erbjuda standardiserade produkter. I själva verket vet vi att många av dessa hjälpmedel är högst individuella. Det går t.ex. inte att standardisera en rullstol, utan det måste finns kanske ett hundratal varianter. Jag har fått några svar på frågorna jag ställde om detta. Tack.
Herr talman! Jag tycker att Kerstin Heinemann har svarat ganska utförligt om hjälpmedelsgarantin. Jag kan försäkra Stig Sandström att våra förslag är finansierade till varje krona - pengarna till det här finns. Precis som Kerstin Heinemann sade är det naturligtvis viktigt att man får sitt hjälpmedel i tid. Vi kan titta på vad som inträffade under den förra regeringsperioden då vi fick vårdgarantin - vilken fart det blev, vilken press den satte på sjukvården då och vilka resultat man åstadkom. Jag är övertygad om att en hjälpmedelsgaranti skulle kunna få samma resultat. Jag går nu över till frågan om IT-programmen. Stig Sandström frågade varför vi skriver att vi anser att det är centralt att forskning och utveckling på IT området intensifieras med bl.a. de funktionshindrade i allmänhet och de synskadade i synnerhet som särskilt prioriterad grupp. Vi säger att utvecklingen skall intensifieras i allmänhet, men självfallet är det viktigt att de synskadade redan i dag får del i den utvecklingen. Jag tycker nästan att Stig Sandström svarade på frågan själv. Man ligger alltså långt framme med IT just när det gäller synskadade. Därför är det viktigt att utvecklingen går framåt så att de verkligen får del av de landvinningar som gjorts på området.
Herr talman! Jag tror inte att vi är särskilt oense, men jag blev litet förvånad över att ni bara prioriterar en grupp när det finns så många andra som kan dra nytta av detta. I en motion kan det ju förstås hända att man blir entusiastisk och lyfter fram en viss sak. Naturligtvis bör man få fram hjälpmedel i tid. Jag har själv suttit med i en hjälpmedelsdelegation i slutet av 70-talet och början av 80-talet då vi hade gott om pengar. Det fanns två flaskhalsar. Den ena var ordinatören, som kan ta fram och anpassa hjälpmedlen, och det andra var pengar. Ofta har det i sjukvårdsvärlden varit så att pengarna är slut i september eller oktober. Då kan man inte få sin hörapparat utan måste vänta till nästa period. Jag har fått en hel del svar på frågorna om hjälpmedelsgarantin. Men jag tycker inte att vi skall skapa någon illusion av att bara en garanti hjälper - det vill till pengar också. Det var det jag ville ha fram. Det är bra om vi kan satsa mer på hjälpmedel och uppmärksamma de frågorna.
Herr talman! Jag tror att Stig Sandström och jag är överens i stort, och jag kan bara beklaga att han inte också skrev under reservationen.

Herr talman! Detta betänkande innehåller många bra och viktiga förslag. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 3, som handlar om tillgänglighet i vardagsmiljön. Jag står också bakom samtliga de reservationer till betänkandet från andra partier som jag gett mitt stöd. Det gör jag utan att ha de ekonomiska muskler som Stig Sandström efterlyser. Det gäller hjälpmedelsgarantin, bilstödet, antidiskrimineringslagen, handikappreformen och reservationen om psykiskt funktionshindrade och bostadstilläggen. Det är viljeyttringarna jag stöder och som jag tycker är viktiga och bra. Herr talman! Miljöpartiet har i flera tidigare motioner hävdat behovet av att undanröja hindren i samhället för funktionshindrade personer. Handikappanpassning skall vara en självklarhet, både vid nybyggnation och ombyggnation. Det gäller speciellt i offentliga lokaler, affärslokaler, skolor, väntsalar och sjukhus. Handikapporganisationerna kräver åtgärder nu, och det har de gjort i många år. Miljöpartiet delar organisationernas åsikt att det inte finns någon anledning att dröja längre med handikappanpassningarna. Vi vill nu ha en lag som innebär att enkla hinder skall åtgärdas och undanröjas. Ofta är det tidigare förbiseenden som skapat dessa hinder. Med tanke på att förändringar som gäller handikappanpassningar sker långsamt - bl.a. beroende på att nybyggnationen är så liten - är det viktigt med en lagstiftning som i första hand inriktar sig på att skynda på alla de enkla åtgärder man kan vidta. Detta måste i första hand ske vid offentliga byggnationer och med anpassningsåtgärder i sådana. Vi ser också allergisanering som en anpassningsåtgärd. En väldigt stor del av befolkningen drabbas på något sätt av allergier eller överkänslighet på grund av sjuka inomhusmiljöer. Därför måste även fukt och mögelproblem åtgärdas för att man skall kunna skapa tillgänglighet. Man glömmer ofta bort detta. Herr talman! Vi anser också att det skall vara praktiskt möjligt att göra hela bostadsbeståndet tillgängligt för i princip alla. Men det finns många ställen där detta inte är möjligt, även om man skall ha den principen. Det gäller förändringar i gamla kulturmiljöer, där ingrepp skulle kräva stora åtgärder och kanske göra mer skada än nytta. En annan reservation jag stöder är den om en hjälpmedelsgaranti. Det är viktigt att de som är beroende av hjälpmedel kan få dem inom rimlig tid. Som flera andra talare har sagt är det inte rimligt att man kanske skall få vänta i flera månader på sina hjälpmedel. Vad gäller bilstödet är det viktigt att regeringen kommer med förslag till ändrade regler. Det har blivit en del pengar över på just bilstödskontot, och det beror inte på att det inte finns något behov utan på att reglerna gör det omöjligt för många handikappade att utnyttja stödet. Ett av de få områden där Miljöpartiet anser det motiverat med ett ökat bilåkande är just för handikappgruppen. Det är viktigt att man får en lag mot diskriminering av handikappade. Som Kerstin Heinemann sade är det inte acceptabelt att man skall kunna stänga ute handikappgrupper från restauranger bara för att de är handikappade. Restaurangägarna måste klara av att det kommer folk i rullstolar eller människor som är handikappade på annat sätt, utan att uppfatta det som att de skulle störa de övriga gästerna på restaurangen. Därför är det viktigt att regeringen skyndsamt kommer med ett förslag till lag mot diskriminering av handikappade. När de gäller de fysiskt funktionshindrades möjligheter till hjälp och stöd enligt LSS delar vi i Miljöpartiet uppfattningen att regeringen måste återkomma med ett förslag som stärker dessa. Samråd bör ske med gruppens intresseorganisationer, så att förslagen blir bra från början. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3.

Herr talman! Under de senaste åren har många beslut fattats som gör livet lättare för de funktionshindrade. Det är mycket positivt. Det är dock viktigt att följa upp hur besluten verkställs och vilka förbättringar det i realiteten blivit för de handikappade. Jag skall börja med att återge en lägesbeskrivning från hösten 1996 som Handikappombudsmannen gjort. Den visar att mer än hälften av kommunerna under hösten saknade anpassning för rullstolsburna i bussar som går i ordinarie linjetrafik. 65 % av landets kommuner rådfrågar sällan eller aldrig ett handikappråd eller en handikapporganisation i ett tidigt skede, innan ett beslut fattas som rör rörelse och funktionshindrade. Mer än hälften av kommunerna saknar ett handikappolitiskt program. Drygt en tredjedel av dessa avser inte heller att utarbeta något sådant med tanke på FN:s standardregler. Undersökningen visar också att nästan var fjärde lokal där kommunfullmäktige håller sina sammanträden inte uppfyller minimala krav på tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta innebär i praktiken att många funktionshindrade stängs ute från en central del av den svenska folkdemokratin. I mindre än var tionde kommun är det möjligt för en person med hörselnedsättning att kommunicera direkt med kommunens växel med hjälp av texttelefon. Endast 35 % av kommunerna har genomfört en minimal anpassning för rörelsehindrade av sina allmänna bibliotek. 54 % av grundskolorna i landet saknar en minimal anpassning för rörelsehindrade. Nästan var tionde särskoleelev får sin undervisning utanför ordinarie skollokaler. Detta, herr talman, visar på att det finns väldigt mycket att göra på det handikappolitiska området. Jag tycker att det finns en samstämmighet i kammaren om att man verkligen är mån om att det skall hända någonting. Regeringens skrivelse om den samlade strategi som finns saknar enligt min uppfattning väsentliga avsnitt, som jag uppfattar som bortglömda. Jag tänker på dem med osynliga funktionshinder. Jag tänker på barn som drabbats av DAMP och som helt glömts bort. Det är oerhört viktigt att ett omfattande arbete görs för att skapa ett samhälle som ser, bejakar och inkluderar alla människor - även de som inte kan göra sin röst hörd. De psykiskt sjuka människorna har ett stort handikapp, och de har det svårt i dag. Detta är en av de mest bortglömda grupperna, och dessa människor kanske är de som oftast känner sig i vägen. De kan inte formulera sina behov eller kräva sina rättigheter, och därför tycker jag att denna grupp måste lyftas fram på ett alldeles speciellt sätt. Vi kristdemokrater efterlyser alltså handlingskraftighet när det gäller den här gruppen, så att också de här människorna skall bli delaktiga i samhället. Vi anser också att en antidiskrimineringslag måste komma till stånd. Det är viktigt för att målen om ett samhälle som har plats för alla verkligen skall kunna realiseras och bli mer än vackra deklarationer. Det måste finnas ett s.k. golv i en lag. Ett exempel som visar att situationen på många håll fortfarande är otillfredsställande är när de synskadade i Örebro krävde att bussförarna skulle ropa ut hållplatserna via högtalare. Då sade facket nej. Skälet var att ett sådant krav skulle kunna leda till psykiska påfrestningar för förare som talar dialekt. Herr talman! Ibland kanske det verkar som att det är de stora åtgärderna vi pläderar för i den här talarstolen. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att det ibland är de små sakerna som är så oerhört viktiga för de funktionshindrade. De små justeringarna kan leda till stora förbättringar, speciellt om flera små förändringar medverkar. Med god vilja kan man komma långt, men det krävs ändå en lagstiftning som tydligt pekar ut såväl färdriktningen som hastigheten. Herr talman! Vi är alla överens om att vi måste prioritera inom den budgetram vi har. Ingen av oss vill medverka till att statsskulden blir större och att våra barn och barnbarn skall behöva bära en orimlig börda. Men i samma andetag är det viktigt att säga att vi inte skall lägga besparingar på den grupp människor som har det allra svårast och tyngst. Det är en grupp människor som behöver hjälp för att kunna leva ett vanligt liv, som vi andra klarar av utan hjälp. Därför har vi kristdemokrater motsatt oss besparingar inom handikappolitikens område. Vi tycker att det är en god etik att undanta dessa grupper från att bära statsskulden. Vi som är friska och inte har dessa funktionshinder och som orkar bära måste också göra det. Det är viktigt att de signaler vi sänder ut visar att vi inte vill skapa en oro för alla dem som har det svårast. Vi vet att de har oroats under de senaste åren. När besparingsförslag kommer oroas väldigt många och undrar: Hur skall det bli för mig? Herr talman! Därför hoppas jag att vi i fortsättningen skall kunna låta de funktionshindrade känna trygghet i vetskapen om att vi tillsammans kommer att utveckla saker och göra dem bättre - inte avveckla dem. Jag yrkar bifall till reservationerna 16 och 19. Självfallet står vi kristdemokrater bakom alla våra reservationer, men av tidsskäl yrkar vi bifall endast till dessa två.

Herr talman! Utgångspunkten för den svenska handikappolitiken är alla människors lika värde. För att begrepp som delaktighet och jämlikhet skall bli till verklighet krävs en ökad tillgänglighet i vardagsmiljön samt möjligheter till eget boende, möjligheter att ha ett arbete, att ta del av information osv. Detta tillsammans med ett gott och vänligt bemötande och frihet från diskriminering redogör regeringen för i skrivelsen. De senaste årens handikappreformer har i hög grad varit inriktade på att förbättra det individuella stödet. Det är nu dags att gå vidare för att åstadkomma bättre tillgänglighet generellt, i olika verksamheter och miljöer. Generella åtgärder har dessutom den fördelen att de kommer även andra, som inte direkt hör till gruppen funktionshindrade, till del. I det sammanhanget är en ytterst viktig förändring på gång, som får tjäna som en signal på ett förändrat synsätt. Det gäller färdtjänst, som framöver i första hand skall betraktas som en transportform i stället för en form av bistånd. För att stimulera och stödja utvecklingen på trafikområdet fördelar regeringen 1,5 miljard kronor på fem år. Kommunerna har ett alldeles särskilt ansvar för tillgängligheten i vardagsmiljön. Jag vill understryka att kommunala åtgärdsprogram bör upprättas och ingå i varje kommuns översiktsplan. Sådana program är den mest effektiva metoden för att komma vidare och undanröja praktiska och fysiska hinder. Boverket får nu i uppdrag att samordna arbetet med att utforma ett program för generellt ökad tillgänglighet i kommunerna. Arbetet skall ske i nära samråd med Handikappinstitutet, handikapporganisationerna och andra berörda. Goda exempel på hur det effektivt går att förbättra tillgängligheten skall sedan spridas. En del av tillgänglighetsprogrammet skall inriktas på att hitta former för en integrerad anpassning av trafiksystem och bebyggelse. För att underlätta för handikapporganisationerna att medverka i ett sådant arbete anslår regeringen särskilda medel ur Allmänna arvsfonden. Skulle det visa sig att utvecklingen av tillgängligheten inte påskyndas bör en tvingande lag övervägas. Det är också vad utskottet skriver i sitt betänkande, herr talman. Många funktionshindrade säger att de upplever diskriminerande behandling. Det har ofta varit frågan om sådant som att nekas inträde till olika publika verksamheter. Sådana hinder strider mot värderingen om alla människors lika värde. Därför skall diskrimineringsförbudet i brottsbalken också komma att omfatta gruppen funktionshindrade. Regeringen förväntas inom kort komma med förslag till riksdagen. Det gäller även frågan om diskriminering i arbetslivet. Det är regeringens ambition att en sådan lag skall träda i kraft den 1 januari 1999. Tillgänglighet handlar också om bemötande. Funktionshindrade har ett alldeles särskilt behov att bli bemötta på ett sådant sätt att det underlättar delaktighet och tillgänglighet. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppgift att bl.a. se över hur kraven på valfrihet, inflytande och information respekteras. Nästa sommar skall han föreslå åtgärder för att avhjälpa eventuella brister och missförhållanden. Den generella välfärden som en av grundstenarna i handikappolitiken är oslagbar när det gäller att förbättra förhållanden för dem som har det största behovet. Det innebär mindre av utpekande, och leder till sammanhållning i stället för att grupp ställs mot grupp. Jag vill påstå att moderaternas hämningslösa skattesänkarpolitik inte bådar gott på handikappområdet. Om skatterna skulle komma att sänkas med de miljarder som moderaterna utlovar blir det inte mycket kvar att fördela. För min egen kommun, Nyköping, är skillnaden mellan regeringens politik och moderaternas förslag 66 miljoner kronor i reda pengar år 2000. Det är lika mycket pengar som hela den tekniska verksamheten kostar netto på ett år. Att skapa utrymme för handikappolitiken genom fler karensdagar och 75-procentsnivå i sjukpenningen drabbar ju omedelbart den grupp som man påstår sig vilja värna. Jag vill passa på att något bemöta en del av det som moderaterna tagit upp i sin motion och i reservationer. För det första gäller det de projekt som påbörjats på rehabiliterings och habiliteringsområdet med hjälp av de s.k. stimulansbidragen. Det är inte som moderaterna skriver att redan påbörjade projekt fått avbrytas. Det är precis tvärtom. De har getts möjlighet att fullföljas. Däremot startas inga nya projekt. För det andra gäller det moderaternas antydningar om att den enskildes rätt att själv välja sin egen assistent på något sätt skulle äventyras i och med att kommunerna nu skall bekosta de första 20 timmarna. Jag tillbakavisar det påståendet med att säga att det inte har gjorts några som helst ändringar i lagen i den riktningen. Det finns inte heller några sådana förslag. Den fördyring som detta för med sig för kommunerna kompenseras genom ökade statliga anslag, dock inte fullt ut, samt med de ytterligare 8 miljarder kronor som tillförs kommunerna att användas till vården, skolan och omsorgen under 1998. När det sedan gäller handikappreformen och att rätten till personlig assistans skall återställas, vill jag först säga att skola och barnomsorg om något är ett verksamhetsområde med klart uttalat kommunalt ansvar. Det är rimligt att kommunerna ser till att verksamheterna utformas så att alla barn kan vistas där och ta del av undervisningen. Det är väl det som är en av poängerna med att tillgängligheten skall öka. Vi skall ju bort från särlösningar. Sedan ställer jag mig undrande inför vad det egentligen är man avser när man hävdar att rätten till personlig assistans skall återställas. Det hävdar ju moderaterna här i gott sällskap. Vad är det som skall återställas? Personkretsen är oförändrad. Möjligheten att själv välja vem man vill ha till sin hjälp är orörd. Anslaget är näst intill fördubblat sedan 1994. Det genomsnittliga beviljade timantalet ökar, liksom antalet personer med stöd. Socialutskottet kommer om 20 dagar att ha en hearing kring assistansersättningen för att klargöra hur utvecklingen hittills sett ut. Visst känns det viktigt att vi har en gemensam verklighetsbeskrivning över partigränserna när vi diskuterar eventuella förändringar på dessa viktiga områden framöver. När det gäller de psykiskt funktionshindrade och LSS, vill jag börja med att slå fast att de psykiskt funktionshindrade i lagstiftningen inte är utestängda från insatser. LSS utgår från behov och inte från diagnos. Men det är klart att det är ett stort problem att endast 1 300 personer med psykiska handikapp har fått beslut om LSS-insatser och att det helt saknas beslut i hälften av landets kommuner. Förklaringarna är antagligen många. En kan vara att gruppen inte nås av information om möjligheterna, en annan att handläggare delvis saknar kunskap om psykiska funktionshinder och en tredje att så många som en tredjedel av kommunerna ännu inte inventerat behoven hos de psykiskt funktionshindrade. Regeringen har tagit initiativ till att stimulera och utveckla alternativa stöd och boendeformer genom att avsätta särskilda medel ur Allmänna arvsfonden. Frivilligorganisationer har under våren inbjudits att delta i det arbetet. Herr talman! I betänkandet framgår att Socialstyrelsen under nästa år kommer att lämna en rapport om psykiatrireformen. Därför finns det anledning att avvakta till dess innan riksdagen tar ställning till eventuella förändringar. Det får också gälla för frågan om personligt ombud. De tio försöksprojekt som är i gång kommer sannolikt att visa på en bättre väg till samordning av olika stödinsatser. Frågan om systemet skall införas i full skala så som Psykiatriutredningen föreslog bör så småningom bli föremål för nya överväganden. Herr talman! Det är ingen hejd på moderaternas optimism när de beskriver fördelarna med sitt förslag om en s.k. hjälpmedelsgaranti. De ser det själva som en fortsättning på den valfrihetsrevolution som de anser sig ha påbörjat under den förra mandatperioden. Det skall bli snabbare, billigare, bättre och räcka till fler. Men när det kommer till hur det konkret skall fungera får man läsa en, två, tre och t.o.m. flera gånger för att försöka förstå vad moderaterna egentligen menar. Det finns t.ex. inte fastlagt någon kostnadsnivå på garantin. Ett problem som moderaterna själva pekar på är kostnadsskillnader på flera hundratusentals kronor. Att sätta i sjön en reform som det inte finns någon som helst kostnadsanalys av, låter som ett vanskligt projekt. Det är nog klokt att göra så som majoriteten i utskottet kommit fram till, nämligen att avvakta de försök som pågår. De funktionshindrade torde ha störst behov av att hjälpmedlen blir rätt utprovade och kommer att fungera snarare än någonting annat. Det är inte i första hand en privatisering utan en effektivisering som behövs. De begreppen går som bekant inte alltid hand i hand, särskilt inte på områden där efterfrågan är liten och marknaden smal. Det stora antalet reservationer har berörts här. Jag undrar om det möjligtvis kan bero på att vi närmar oss ett valår snarare än att regeringens skrivelse och berättelse över handikappolitiken skulle vara tunn. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Elisebeht Markström har svårt att förstå hur våra förslag till skattelättnader, nivåer i socialförsäkringar och karensdagar skulle vara något positivt för de handikappade. Jag kan förstå att Elisebeht Markström har svårt att förstå det. Det är väl ett alldeles nytt sätt att tänka på. Jag rekommenderar Elisebeht Markström att kanske stava sig igenom motionen en gång till. Då klarnar det kanske något. Påståendet att projekt inte skulle ha avbrutits är felaktigt. Det är eländigt att projekt har avbrutits, men det är ännu värre att projekt inte har kunnat komma i gång på grund av pengabrist. Jag ser också, precis som Elisebeht Markström, fram emot den hearing som utskottet skall ha om några veckor. Det skall bli väldigt skönt att få klargöra hur det ser ut på assistanssidan. Jag vill avsluta med att fråga Elisebeht Markström om hon delar regeringens uppfattning om att den nu förda handikappolitiken bygger på principerna om full delaktighet i samhällslivet, jämlika levnadsvillkor, självbestämmande och tillgänglighet. Jag vill också fråga om Elisebeht Markström är av den uppfattningen att den förda handikappolitiken har en bred förankring i Sveriges riksdag.
Fru talman! Nej, Liselotte Wågö, jag tror inte att det är något nytt sätt att tänka att ta från den ena behövande gruppen och ge till den andra. Att ställa grupp mot grupp är inte något nytt sätt att tänka - inte för er. Vi tänker inte så. Jag sade i mitt anförande att en generell välfärdspolitik är den bästa garantin för att de som har det största behovet också får den hjälp och det stöd de behöver. Då finns det ingen som helst anledning att finansiera handikappolitiken med de sjukas och arbetsskadades dagliga ersättning. Vi har sagt att vi är beredda att höja ersättningen. Vi anser nämligen att det är befogat. Vi tänker inte använda de pengarna för att finansiera handikappolitiken. Enligt de uppgifter jag har fått från departementet har inga projekt lagts ned av dem som har påbörjats. Tvärtom har de fått fullföljas. Det kunde man åstadkomma genom att skjuta till ytterligare pengar efter den första vändan, när man sade att alla pengar skulle bort. Det är de uppgifter jag har. Om Liselotte Wågö har någon annan uppgift kan vi kanske jämföra dem senare. Jag anser nog att i grund och botten har regeringens handikappolitik en mycket bred anslutning, inte bara här i riksdagen utan också hos svenska folket. Det visar väl om inte annat alla dessa reformer och särskilt assistansreformen som nu så ivrigt diskuteras, inte minst bland de handikappade.
Fru talman! Jag vet faktiskt inte i vilken verklighet Elisebeht Markström lever. Vi har haft en omröstning här i kammaren för inte så väldigt länge sedan i en viktig fråga, assistanstjänstgöringen. Titta på röstsiffrorna! Kallar Elisebeht Markström det för en bred majoritet i Sveriges riksdag, en bred förankring i handikappolitiken? Vi tänker inte så, säger Elisebeht Markström. Vi tänker inte så att vi skall ta från den ena gruppen och ge till den andra. Nej, hellre avstår man från viktiga insatser för den grupp som kanske bäst av alla behöver samhällets stöd. Jag tror att det är hög tid att tänka om. Den generella välfärden är bra för alla, säger Elisebeht Markström. Men det är bara det att i kärva tider räcker inte våra samlade resurser för att stötta de människor som kanske just i dessa dåliga tider bäst behöver samhällets stöd. Jag tycker att detta är en mycket märklig syn på välfärdsfrågorna och inte minst på handikappolitiken.
Fru talman! Det är inte så länge sedan, bara dryga timmen, vi voterade kring ärendet personlig assistans. Det är alldeles riktigt. Men lyssnade man till den debatten kunde man konstatera att det fanns en hel del uppgifter i luften om vad de förändringar som regeringen föreslår och som riksdagen nu har fattat beslut om faktiskt innebär. Det har ju inte inneburit några försämringar. Det har inte skett några inskränkningar. Det är inte fråga om någon kommunalisering. Alla de påståendena har kommit på skam, och det visar väl detta att riksdagen alldeles nyligen faktiskt röstade igenom förslaget från regeringen vad gäller den personliga assistansen. Så till frågan om pengar och om hur vi skall använda dem. Det är klart att jag ändå är litet mallig över att vi nu har pengar att lägga på handikappområdet, att vi kan förstärka på assistansområdet och att vi kan göra det utan att behöva ta från de sjuka, de arbetslösa eller de arbetsskadade. Det är klart att jag är glad för det. Jag är glad över att kunna säga att vi kan göra det med egna pengar, inte lånade pengar. En eller annan fjäder i hatten tycker jag att vi skall ha också för det.
Fru talman! Jag måste faktiskt svara Elisebeht Markström. Jag känner mig litet kränkt när hon undrar om det stora antalet reservationer möjligen kan bero på att det är valår. Vår motion och våra reservationer när det gäller de här frågorna grundar sig på en övertygelse om att det är viktiga frågor. Det är inte några frågor som vi har skakat fram nu inför en valrörelse. Det har funnits ett stort engagemang i vårt parti i många år, och jag vill bara kort hänvisa till Bertil Ohlins engagemang på 40-talet, när han talade om det glömda Sverige.
Fru talman! Det var inte min mening att Kerstin Heinemann skulle känna sig kränkt. Men inte är det väl utan att tanken far genom huvudet att man på grund av regeringens skrivelse över handikappolitiken, som ju ändå är en berättelse över den verksamhet som är i gång, lägger fram förslag och motioner som över huvud taget inte är upptagna i skrivelsen. Naturligtvis finns det på handikappområdet, som är ett oerhört viktigt område, ett intresse hos oss allihop att göra så gott vi någonsin kan. Det är vi helt överens om. Men nog är det väl så att när vi diskuterar t.ex. - som jag sade alldeles nyss - den personliga assistansen är övertonerna i debatten ganska höga, och överbudspolitiken har just precis börjat.
Fru talman! Om ordningen här i Sveriges riksdag när regeringen lägger fram en skrivelse var den att vi bara skulle tacka för skrivelsen och säga att den var bra, om vi inte skulle få ha synpunkter på skrivelsen och tala om vad vi tycker är dåligt och vad man borde göra i stället, vore det enligt min mening att mer eller mindre lägga munkavle på oss riksdagsledamöter. Vi måste väl ändå ha en möjlighet att kommentera regeringens skrivelse och tala om att vi tycker att den är tunn. Vi måste kunna tala om vad vi skulle vilja göra i stället utan att det för den skull talas om överbudspolitik inför en valrörelse.
Fru talman! Regeringens skrivelse är ju en berättelse över det som sker, och det är motionsrätt på skrivelser. Så jag menar inte att man inte får motionera. Men när det tidigare i kammaren talades om att det var så oerhört många reservationer och motioner och om att det skulle bero på att regeringens skrivelse är så tunn, slog det mig att det kanske inte är så underligt att man tar chansen att försöka profilera sig. Kerstin Heinemann hade kanske kunnat ta tillfället i akt att beskriva hur hjälpmedelsgarantin mera exakt skall fungera, så att vi andra också hade haft möjlighet att förstå. Eller också kunde hon ha försökt beskriva utvecklingen vad gäller personlig assistans på ett sätt som mer motsvarar verkligheten än vad vi har hört här under dagen.

Fru talman! Handikappolitik berör många olika områden. Jag tänker koncentrera mig på en övergripande fråga som har mycket stor betydelse för alla funktionshindrade nästan oavsett vilket hindret är. Det området, den frågan, handlar om tillgången till vardagsmiljön. Funktionshindrade skall vara likställda med alla andra invånare i vårt land. Centerpartiet anser att det målet så långt möjligt måste nås med generella insatser utan en massa onödig behovsprövning och detaljstyrning, men att dessa också måste kombineras med individuella åtgärder för att förbättra personliga förutsättningar och skapa ett större oberoende. De generella åtgärderna skall framför allt omfatta tillgänglighet till bostäder och miljö, arbetsliv, kommunikationer, samhällsinformation och medier och kultur. Samhället måste vara tillgängligt för alla. Inom dessa områden återstår fortfarande mycket att göra för att funktionshindrade skall kunna verka i samhället som alla andra invånare - detta trots att handikapputredningen så klart för flera år sedan visade på alla de brister som finns. Tillgänglighetsaspekterna måste därför få ökad uppmärksamhet i samhällsplaneringen. I likhet med Kerstin Heinemann och Folkpartiet anser jag och Centerpartiet inte att det behövs fler utredningar. Nu måste vi gå från ord till handling. I vår motion med anledning av regeringens skrivelse kräver vi helt enkelt förändringar i plan och bygglagen som gör det möjligt att undanröja hindren i vardagsmiljön. Utskottet uttalar nu att ytterligare insatser behövs för att förbättra tillgängligheten. Kommunerna måste tillämpa plan och bygglagen på ett sätt som bättre tillvaratar de funktionshindrades rättigheter för att det skall fungera. Samtidigt går utskottet vår väg och uttalar att om de åtgärder som utskottet visar att man kan ta till inte skulle visa sig tillräckliga, är utskottet inte främmande för att överväga lagstiftning på området. Fru talman! Jag kan konstatera att vi med vårt yrkande lyckats förmå utskottet att flytta fram positionerna på ett mycket viktigt område som har en avgörande betydelse för att samhället skall anpassas till personer med funktionshinder. Samtidigt vill jag också påpeka att socialtjänsten redan har ett ansvar för att delta i samhällsplaneringen. Men detta ansvar behöver stärkas. Det är viktigt att ett socialt perspektiv förs in i planeringen som komplement till den koncentration av tekniska och ekonomiska frågor som handikappanpassningen har tenderat att bli. Här måste man i mycket högre grad tillvarata den kompetens som socialtjänsten besitter. I vår motion konstaterar vi också att ansvaret för handikappolitiken ligger på flera departement. Departementen behandlar självklart handikappfrågorna olika beroende på vilka huvudfrågor de har. Man prioriterar helt enkelt olika. Det här är naturligtvis också olyckligt om vi skall kunna genomföra allt det som måste genomföras för att samhället skall fungera för alla. Därför menar vi i Centerpartiet att det är nödvändigt att regeringen tar ett helhetsgrepp inom detta område och utarbetar en plan för politikens genomförande. Regeringen tänker nu pröva frågan om inrättande av en nationell samordningskommitté i handikappfrågor. Detta skulle kunna vara ett utmärkt sätt att åstadkomma det nödvändiga helhetsgrepp som vi i Centerpartiet talar om och lyfter fram. Jag vill därför, fru talman, understryka vikten av att detta verkligen också blir gjort, att man verkligen åstadkommer den här nationella samordningskommittén. Fru talman!

Fru talman! Jag har med stort intresse tagit del av socialutskottets betänkande i det här ärendet. Man konstaterar att funktionshindrade skall kunna delta i samhällslivet på samma sätt som människor som inte har funktionshinder. Det är bra. Det är en mycket bra målsättning. Men när jag kommer till avsnittet om arbetsmarknaden och villkoren för de arbetshandikappade på arbetsmarknaden blir det problem. Då ser vi, och vi vet det också från SCB:s undersökningar, att endast 50 % av de funktionshindrade finns på arbetsmarknaden. Resten finns placerade i olika bidragssystem, och framför allt är de arbetslösa. Vår slutsats av detta faktum är att det finns ett stort behov av att öka insatserna på området. Det handlar om att öka lönebidragsvolymen, och det handlar om att öka resurserna till Samhall. Om vi tittar bakåt kan vi se att de senaste åren har antalet lönebidragsanställda minskat från ca 50 000 till att i augusti det här året vara nere på 45 500. Det innebär att i stort sett var tionde funktionshindrad under de senaste åren har fått lämna sin arbetsplats. Med tanke på att alternativet till lönebidragsanställning är förtidspension eller försörjning via sjuk eller arbetsskadeförsäkring är behovet stort också rent samhällsekonomiskt, vid sidan av diskrimineringen och det mänskliga lidandet, att i stället tillåta aktivitet. Man har sänkt lönebidragsnivåerna. Sänkningen till 80 % innebar att 7 000 fick lämna sina anställningar. Nu har man höjt nivån igen för de allmännyttiga organisationerna. Det tycker vi är bra. Men den här höjningen måste slå igenom på hela arbetsmarknaden. Lönebidraget skall vara anpassat till den anställdes funktionshinder och inte med rigiditet ha ett tak. Lägger man en övre gräns, innebär det att människor med svåra funktionshinder utestängs från stora delar av arbetsmarknaden. Det är orättfärdigt. Vi i Vänsterpartiet har lagt fram en annan motion, en motion som inte behandlas i det här betänkandet. Men jag vill lyfta fram några saker ur den som exempel. Vi har sagt att vi utöver höjda tak och volymer också vill införa ett särskilt rekryteringsbidrag som gör att arbetsgivare vågar anställa människor med svåra funktionshinder. Det här skall vara i högst ett år. Sedan kan man förhandla om nivån på lönebidragsbiten. Då vågar arbetsgivarna faktiskt anställa. Det är viktigt. I dag är högsta bidragsnivån för lönebidragen 13 700 kr. Det beloppet har legat stilla sedan 1992. Vi menar att det här låga beloppet innebär att arbetshandikappade har svårt att avancera och få nya arbetsuppgifter. Om de får det får de i alla fall ingen högre lön eftersom arbetsgivarna då måste betala 100 % av löneökningen. Vi menar att det här taket måste höjas och på sikt tas bort, så att hela arbetsmarknaden öppnas för de funktionshindrade. Vi menar också att vi skall ta tillbaka en bestämmelse i lönebidragsförordningen som innebär att arbetsförmedlingar, när de förhandlar om nivåerna, måste ta hänsyn till om en nedsättning av nivån innebär risk för uppsägning. Vi har också sagt att Samhall måste få mer resurser. Antalet platser på Samhall har minskat med 2 700 de senaste åren. 2 700 funktionshindrade har förlorat möjligheten till försörjning. Nu säger Samhall att om man får 180 miljoner kronor kan man snabbt skapa 1 500 nya jobb. Då kan man lyfta folk från bidrag till aktivitet. Vi tycker att det är viktigt. Fru talman! Moderaterna säger att de inte har stått bakom de nedskärningar som har drabbat de funktionshandikappade. Men Moderaterna har stött varenda nedskärning när det gäller lönebidrag, minskade anslag till Samhall. Jag tycker att det också skall sägas i den här debatten. Det är dags att gå från de vackra orden som betänkandet inleds med och omsätta dem i handling. Det är viktigt med tillgången till arbetsmarknaden. Fru talman! Det finns många reservationer som det skulle vara angeläget att stödja i betänkandet. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 9, som gäller en antidiskrimineringslag.
Fru talman! Jag vill gärna kommentera det Ingrid Burman sade, nämligen att vi har stött neddragningar i fråga om lönebidragen. Nu är detta inte mitt område, och jag vet inte bevekelsegrunden som ligger bakom. Men jag kan tala om så pass mycket att de åtgärderna är inte riktade i huvudsak för att försämra för de handikappade. Det är väl för att vi efterlyser ett annat system, vi tycker kanske inte att lönebidragen är det enda allenarådande för att lösa problemen när det gäller handikappades möjligheter att över huvud taget få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Ingrid Burman som kan dessa frågor utan och innan känner väl till vad som har hänt på sista tiden. Det står ett stort antal funktionshindrade människor utanför arbetsmarknaden, som inte heller i dag får tillgång till Samhalls resurser och där vi inte vet vad vi skall göra. Det är inte säkert att det är just lönebidraget som är lösningen. Vi vill se en utredning på området. Vi har också motionerat i frågan och sagt att det måste skapas en hållbar lösning. Det är fullständigt oacceptabelt att en så stor del av befolkningen med funktionshandikapp av olika slag står utanför arbetsmarknaden och inte har möjlighet till egen försörjning.
Fru talman! Det är bra att vi delar målsättningen att det är oacceptabelt att 50 000 funktionshindrade står utanför arbetsmarknaden. Det är möjligt att Moderaterna har visioner och målsättningar för hur man skall lösa detta. Men faktum kvarstår att Moderaterna har stött och deltagit i de beslut som de senaste åren har inneburit att var tionde funktionshindrad har fått lämna sin lönebidragsanställning och att nedskärningarna till Samhall har inneburit att platserna har minskat med 2 700. Det innebär att Moderaterna har stått bakom beslut som har varit direkt negativa för de funktionshindrade. Det har inte funnits några alternativ som har presenterats i Moderaternas politik, annat än i utredningar, som kanske på sikt skulle leda till något annat system. Under tiden har besluten slagit hårt mot de funktionshindrade.
Fru talman! Ingrid Burman gör det förfärligt enkelt för sig genom att påstå att vi har stött riksdagsmajoritetens förslag på neddragningar i bidragen, dvs. att det skulle vara något slags handikappsfientlig politik. Det här är ett sådant jättestort problem. Det är inte ett jättestort problem enbart i en lågkonjunktur, Ingrid Burman. Det är också ett svårt dilemma i en högkonjunktur. Det är över huvud taget svårt för människor med funktionshinder att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Varför denna inställning till arbetshandikappade finns kräver en djupgående analys. Det kan vara människor med funktionshinder som kanske inte har ett dugg funktionsnedsättning i sin arbetssituation, utan kanske gör en hundratioprocentig arbetsinsats, men får ändå inte ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. Jag tror att man gör det enkelt för sig när man tror att man kan lösa detta problem på endast ett enda sätt, nämligen genom att återställa lönebidragen eller en enda åtgärd. Jag är fullständigt övertygad om, att om vi någonsin skall lösa detta stora problem krävs det ett batteri av åtgärder. Av det skälet har vi sagt att frågan måste utredas med skyndsamhet.
Fru talman! Det finns redan i dag en rad analyser. Det är säkert viktigt att ta fram fler. Det är säkert också viktigt att hitta ytterligare redskap för hur vi skall komma till rätta med de orättvisor vi ser i dag. Det kan vi vara eniga om. Men några av analyserna jag har tagit del av har inneburit att neddragningar har skett på de trubbiga redskap som samhället har tillgång till i dag. Det innebär att de med de svåraste funktionshindren inte kommer ut på arbetsmarknaden. Eftersom bidragsnivåerna pressas ned och taken sätts väljs de med inte så omfattande funktionshinder. I den stora orättvisan uppstår det ytterligare en orättvisa. Vi från Vänsterpartiets sida tycker inte att det är acceptabelt. Vi skall använda de redskap vi har, lönebidragsanställningar, Samhall. Dessutom skall nya utvecklas.

Fru talman! Jag har tänkt att uppehålla mig vid frågan om tillgängligheten i den byggda miljön. Det är en fråga som regeringen inte har skött på något bra sätt utan skjuter framför sig och drar i långbänk. Frågan är grundligt utredd i Plan och byggutredningen, som föreslog att enkelt åtgärdade hinder i den byggda miljön skulle vara utförda till år 2000. I lagrådsremissen, som sedan stoppades av dåvarande finansminister Göran Persson, flyttades datumet fram till år 2005. Utskottet skriver om dyra kostnader för kommunerna, men glömmer faktiskt andra slutsatser i utredningen. Bl.a. konstateras att eftersom arbetslösheten är så hög bland byggjobbare, är samhällskostnaderna för att utföra arbetet med handikappanpassningen i princip obetydlig. Ett annat viktigt konstaterande var att om åtgärderna ingick i de regelbundna drifts och underhållsåtgärderna som ändå skall utföras i det normala fastighets och vägunderhållet, blir det hela mycket billigare än om de skall utföras som särskilda insatser. Det finns alltså goda möjligheter att ta itu med problemen. Men då måste staten ge kommunerna tydliga signaler om vad som gäller. Förslaget i lagrådsremissen bör lagfästas så fort som möjligt. Frågan behöver även lyftas fram i det kommunalpolitiska livet. Vänsterpartiet vill att kommunerna skall upprätta obligatoriska boendeplaneringsprogram. Handikappfrågorna skall där naturligtvis ha en central position. Programmen kan ingå som en del i den revidering och diskussion som kommunerna ändå skall ha i samband med översynen av de kommunala översiktsplanerna. Det behövs ett starkare sektorsövergripande planarbete för att se helheten i våra byggda miljöer. Regeringens förslag om att gå vidare i något slags pilotprojekt i samarbete med några frivilliga kommuner är i och för sig ett bra initiativ. Men man skjuter ändå upp det nödvändiga beslutet i frågan. Tyvärr är det så att det är först när det slås fast i lag som alla inser att de funktionshindrade har samma rätt som alla andra att ta sig fram i den byggda miljön. Chatrine Pålsson redogjorde förtjänstfullt för handikappombudsmannens undersökning i våra kommuner. Jag skulle vilja fylla på med några exempel till. En av sexton kommuner har fasat trottoarkanterna vid samtliga övergångsställen. Mer än hälften av kommunerna saknar handikappolitiskt program. En tredjedel av kommunerna tar inte fram någon handikappanpassad information - inte ens vid förfrågan. Det ser alltså ganska dystert ut. Regeringen är också inkonsekvent i sitt handlande och agerar inte med en helhetssyn i handikappolitiken. På kommunikationssidan avsätts medel för att handikappanpassa kollektivtrafiken. Det är ju jättebra. Ännu bättre skulle det vara om man som handikappad kunde ta sig till och från den kollektivtrafik som man som funktionshindrad så småningom skall kunna utnyttja. Kommunikationsdepartementet och Inrikesdepartementet går tydligen i otakt i denna fråga. Det framkom rätt tydligt vid den utfrågning i bostadsutskottet som rörde frågor runt tillgängligheten i den byggda miljön. Sedan maj 1995 har denna fråga förhalats. Det var då regeringens proposition skulle ha presenterats utifrån den lagrådsremiss som förelåg. Persson stoppade förslaget, och Jörgen Andersson fortsätter i den andan. Han har satt hela bygg och botadspolitiken i karantän, så det är inte så konstigt. Konstigt är dock att Sverige så aktivt drivit frågan om standardregler för personer med funktionshinder i FN. Dåvarande socialminister Ingela Thalén skriver tillsammans med utrikesminister Lena Hjelm-Wallén i förordet till den svenska utgåvan av FN:s standardregler så vackert att det finns en klar överensstämmelse mellan innehållet i reglerna och den svenska handikappolitiken, och att man aktivt kommer att verka för att omsätta reglerna i praktisk handling. Då återstår bara att säga följande: Upp till bevis! Inför den föreslagna lagstiftningen snarast. Härmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Dagens debatt gäller inte om alkoholen skadar eller inte. Det gör den. Det råder inte delade meningar om detta. De som försöker påstå att de som vill se en alternativ inriktning av alkoholpolitiken inte tillräckligt förstår alkoholens skadeverkningar förenklar debatten på ett sätt som absolut inte gagnar arbetet för sunda alkoholvanor. Det råder en bred enighet om att missbruket av alkohol är en av vår tids stora sociala problem och att bekämpandet av detta därmed är en enormt viktig uppgift. I Sverige är mellan 300 000 och 400 000 människor missbrukare. I deras närhet finns kanske en miljon människor - anhöriga, barn, makar och föräldrar - vars liv faktiskt förstörs just på grund av detta missbruk. När jag har sagt detta vill jag säga att det inte går att bedriva en trovärdig alkoholpolitik om man inte tar fasta på att det är skillnad mellan bruk och missbruk. Nyttjandet av alkohol är en mycket gammal del av vår kultur. Alkohol har faktiskt, förutom de ständigt uppmärksammade negativa effekterna när det gäller missbruk, också positiva effekter. Det är orealistiskt att tro att samhället mer eller mindre skulle kunna göra sig fritt från alkohol. Rätt brukade ger alkoholdrycker ökad livskvalitet för många människor. De förhöjer både måltider och andra tillfällen, såväl umgängesmässigt som smakmässigt. Ett måttligt drickande tycks enligt erkänd internationell forskning också ha positiva medicinska effekter. Min poäng är att vi måste våga säga detta. Vi måste också våga visa att det är en stor skillnad mellan bruk och missbruk av alkohol, på precis samma sätt som vi så självklart gör skillnad mellan å ena sidan fullt normalt och å andra sidan sjukligt intag av fett eller fullt normalt och missbrukarartat intag av värktabletter. Hos väldigt många svenska politiker - de allra flesta, faktiskt - finns det en övertro på totalkonsumtionens betydelse. Fokuseringen på denna totalkonsumtion har gjort att det verkliga problemet - att det finns en grupp på 10 % av befolkningen som faktiskt konsumerar 50 % av all alkohol - inte uppmärksammas ordentligt. Därför leder fixeringen vid alkoholens totalkonsumtion till att man prioriterar fel och sätter in fel åtgärder. Vår uppfattning är att den stora majoriteten av Sveriges befolkning är fullt kapabel att ta ansvar för sin egen alkoholkonsumtion. Man kan göra det utan särskilt många restriktioner och regler. Därför bör detta också vara huvudregeln för alkoholpolitiken. Då kan vi i stället inrikta alkoholpolitiken på opinionsbildning och information och göra specialinriktade insatser gentemot missbrukare. Om man tittar på vad den svenska förbudslinjen har inneburit ser man att den bara har visat sig ge dåliga resultat. Det kan man konstatera när man ser att andelen missbrukare i princip har varit konstant genom åren. Om de åtgärder som sätts in för att minska alkoholkonsumtionen nästintill uppfattas som trakasserier av en stor del av befolkningen, som inte alls har några problem med alkohol, är risken väldigt stor att politiken blir kontraproduktiv. Liksom i andra sammanhang krävs det stöd och acceptans från en bred opinion för att de olika regleringar som politiker hittar på verkligen skall vara verkningsfulla. En förbudslagstiftning leder kanske i vissa fall till förändrade beteenden, men det är inte det viktiga. Det viktiga är förändrade attityder. Om den som har stort behov av alkohol på grund av förbud och regleringar väljer att skaffa sig alkoholen via andra kanaler och dricker t.ex. hembränd sprit eller smuggelsprit har vi ändå inte uppnått någonting. Vi vill alltså se en politik som inte förbjuder, inte skuldbelägger och inte bedriver skrämselpropaganda. Människor tycker att en politik som främjar förbuden, restriktionerna och det byråkratiska krånglet är löjlig och utan kontakt med verkligheten. För ungdomar innebär den kanske t.o.m. att man dras till det förbjudna. I stället gäller det att på alla sätt som går försöka mobilisera människors egen ansvarskänsla både vad gäller dem själva och deras omgivning. Ni har kanske märkt att jag så här långt kommen har talat väldigt mycket om vår grundläggande och övergripande syn på alkoholen och alkoholpolitiken och inte särskilt mycket om våra konkreta ställningstaganden till de detaljförslag som finns i motioner som behandlas i betänkandet. Det är högst medvetet. Jag tror att våra enskilda ställningstaganden bara kan förstås mot denna idémässiga bakgrund. Just därför kommer jag också bara att yrka bifall till vår reservation nr 1 - den som handlar just om inriktningen av alkoholpolitiken. Jag gör det nu, fru talman. Givetvis står vi också bakom de andra reservationerna, vilka jag kort kommer att redogöra för under de minuter jag har kvar. En av våra övriga reservationer handlar just om att det viktigaste instrumentet är opinionsbildning och information. Inom många andra områden har det visat sig att information och aktiv upplysning har varit mycket effektivt. Ett bra exempel är den stora antirökkampanj som bedrevs i slutet av 1970-talet. Vi ser också bra effekter på många andra håll i världen där man arbetar med att informera och upplysa om alkoholen från ett mer positivt perspektiv, kombinerat med liberaliseringar. Det främsta exemplet är det som sker i den kanadensiska delstaten Québec. Det de gör där har efterföljts i flera andra delstater, och även i USA, med samma positiva konsekvenser. Vi tycker också att Sverige som medlem i EU skall delta i samarbetets alla delar, och att vi därför inte fortsättningsvis bör begära permanenta undantag för privatpersoners införselregler. På samma sätt tycker vi, oavsett vilket beslut som EG-domstolen kommer fram till om några veckor, att Systembolagets detaljmonopol bör avvecklas till förmån för licensierade butiker. Vi tycker också att åldern för alkoholinköp i systembolag eller licensierade butiker skall sänkas till myndighetsåldern, den ålder som gäller för alkoholinköp på restaurang i dag. Våra övriga reservationer handlar om ett antal detaljregleringar av framför allt utskänkning som vi tycker är omoderna och byråkratiska och därför bör utmönstras ur lagstiftningen. Avslutningsvis vill jag säga att visst anser vi att vissa regleringar behövs. Men för att vinna förståelse för dessa regleringar måste vi politiker också avskaffa de bestämmelser som bara uppfattas som byråkrati och förbudsmentalitet och därför inte heller fyller några alkoholpolitiska syften. Gör man inte det blir konsekvensen en stor spricka mellan oss politiker och dem som vi säger oss företräda.

Fru talman! På i vart fall en punkt delar jag Annika Jonsells uppfattning. Det är viktigt att vi har en alkoholpolitik som är utformad på sådant sätt att den har legitimitet, dvs. att den i folks rättsmedvetande uppfattas som verksam och effektiv och inte bara något som är till för att möjligen tillfredsställa myndigheters intresse av att reglera. På den punkten tror jag att det är viktigt att vi funderar en hel del över hur vi skall göra framöver. Att däremot sticka huvudet i sanden och blunda för att alkoholkonsumtionen är ett stort och allvarligt samhällsproblem skulle jag aldrig kunna göra. Detta är naturligtvis ett konstaterande som vi trots allt på de flesta håll är överens om. Att på något sätt försöka avfärda eller vifta bort problemen med att det bara är 10 % av befolkningen som hamnar i den situationen att de får problem med alkoholen är en väl nonchalant inställning till problematiken. Fru talman! EU-medlemskapet har på många sätt förändrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv och bra alkoholpolitik. Vi behöver därför, precis som jag sade inledningsvis, utveckla alkoholpolitiken så att vi så att säga vässar de instrument vi själva förfogar över. En del av de instrument som vi har använt oss av tidigare, skatter, importrestriktioner, gränskontroll, m.fl. har blivit trubbigare än de har varit tidigare. Desto viktigare är det att vi använder de instrument vi har. Målet för en sådan delvis förändrad alkoholpolitik måste först och främst vara att få unga människor att avstå från alkohol och droger. Det viktigaste för samhället är att få unga människor att så länge som möjligt avstå från att konsumera alkohol. Vi måste verka för att de regler som i dag gäller för alkohol och tobak i EU ändras. Man kan inte se på alkohol som man ser på alla andra varor i ett kommersiellt sammanhang när det gäller handel över gränserna. Man måste inse att det här är en drog och att den har sådana sociala och medicinska konsekvenser att den måste vara föremål för speciella restriktioner. Att kunna begränsa gränshandeln och hålla uppe kontrollen är naturligtvis också viktigt. Gränshandeln är ett av de stora och svåra problemen när det gäller spridningen av alkohol. Också alkoholreklamen har funnit nya vägar inom ramen för EU och det internationella samarbetet. Sverige betraktas på det här området som nästan litet världsmästare på att kunna marknadsföra sina alkoholprodukter. Det är väl ingen som har undgått att se de "framgångar" som Vin och Spritcentralen har kunnat inhysta när det gäller Absolut vodka. Det brukar framhållas som ett exempel på en ur marknadssynpunkt mycket lyckad kampanj. Det ligger naturligtvis en dubbelmoral i detta. Samtidigt som vi försöker att inom vårt eget land förmå människor att minska alkoholkonsumtionen, satsar vi stora pengar på reklamkampanjer för att svenska statens företag skall få sälja alkohol i andra länder. Därför är det också viktigt att vi följer upp WHO:s etiska regler när det gäller de här frågorna. Vi har förbundit oss att göra det, och det är viktigt att vi lever upp till det. Likaså är det viktigt att det lokala engagemanget för det preventiva arbetet förstärks. Jag tror att det är viktigt att det är på lokal nivå som man gör de här insatserna och att det är där som vi skall bedriva en effektiv alkoholpolitik. Det är i folkrörelserna och i nykterhetsorganisationerna, men också i ungdomsorganisationerna som vi med hjälp av bl.a. Folkhälsoinstitutet måste försöka åstadkomma ett bättre förhållande när det gäller ungdomens alkoholkonsumtion. I det avseendet är folkölet något av en skamfläck, kan man säga. Genom att vi gick ifrån de regler vi tidigare hade, att man måste begära tillstånd för att få sälja folköl, och i stället knöt denna försäljning till tillståndet för att få sälja livsmedel har handeln med folköl ökat i så måtto att det är betydligt fler som kan sälja folköl i dag än som gjorde det tidigare. Det här har också utnyttjats. Vid de kontroller som har gjorts av nykterhetsorganisationernas ungdomsorganisationer har man funnit att det ibland går att släppa in både Jag tycker att det vore angeläget att gå tillbaka till de gamla reglerna och ställa krav på att man skulle söka tillstånd för att få sälja folköl. På senare tid har det t.o.m. nämnts att man skulle ta in den här försäljningen i Systembolaget. Det hade man inte förut, men det är en reaktion mot den här utvecklingen. Alkoläsken är också ett problem som man inte kan bortse från. Marknadsföringen av den, som har appellerat till ungdomar, framför allt flickor, har varit ganska skrupelfri, vill jag påstå. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att man kan göra något åt den här frågan. Jag är glad över att socialministern vid flera tillfällen har visat sig så väldigt engagerad i den här frågan och verkligen starkt framhållit vikten av att man kan få bort den här produkten från marknaden. Den har inget annat syfte än att lura unga människor att dricka alkohol, och sådana produkter behöver vi inte i vårt land. Också den illegala tillverkningen och den illegala försäljningen, som även Annika Jonsell var inne på, är ett stort problem. Den vänder sig i hög grad till ungdomar. Just därför är det viktigt att man på det här området skärper bestämmelser och lagregler så att man verkligen ordentligt kan sätta dit dem som lever på att sälja hembränd sprit till ungdomar. Den värsta typ av ungdomsförförelse man kan tänka sig är att folk tillverkar och säljer sprit till ungdomar. Slutligen har jag en kommentar apropå det som Annika Jonsell sade. All forskning som hitintills har bedrivits på det här området har bekräftat att totalkonsumtionens koppling till missbruket är absolut. Det finns en absolut klar koppling mellan den totala konsumtionen av alkohol och konsekvenserna i form av missbruk och sjukdomar av olika slag. Därför kan man inte bara säga att det här är en fix idé. Det är bekräftat genom de utredningar som har gjorts på olika sätt. Fru talman! Det skulle kunna sägas mycket mer i den här frågan, men vi får säkert fler tillfällen till det. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 16.
Fru talman! Roland Larsson inledde med att försöka påstå att jag förringade problemet med alkoholen. Det var exakt det jag inte gjorde. Det var mycket medvetet, eftersom jag vet att de som inte gillar vår linje för att bekämpa alkoholproblem brukar försöka använda den här oakademiska modellen. De säger därmed att vi inte tycker att alkoholen är något problem. Jag inledde just med att säga att alla är överens om att alkoholmissbruket har mycket stora skadeverkningar. Jag betonade just att det är ett stort socialt problem i Sverige med alla dessa familjer vilkas liv förstörs av missbruket, men att man måste göra skillnad på bruk och missbruk. Jag tycker inte att det kan missuppfattas på det sättet att jag skulle ha förringat alkoholproblemen.
Fru talman! Det är en icke så oväsentlig skillnad mellan det Annika Jonsell säger och det jag säger. Det Annika Jonsell säger är att hon inte förringar problemen med missbruket, medan jag säger att det finns ett klart samband mellan bruket av alkohol och missbruket. Det är alltså inte bara missbruket som är ett problem, utan missbruket är de facto en konsekvens av ett alltför utvidgat användande av alkohol i stora grupper. Det är denna koppling mellan totalkonsumtionen och problemen med missbruk som jag försöker göra. Det är det som Moderaterna - i varje fall Annika Jonsell - gång på gång försöker förneka att det finns, trots att forskning på olika sätt stöttar detta. Jag har inte hört någon forskare som har motsagt detta, utan de flesta säger att det är på det viset.
Fru talman! Jag hävdar för min del att forskningen inte är entydig på den här punkten, dvs. att det skulle finnas ett klart samband mellan totalkonsumtionen och missbruket. Jag uppfattade trots allt att Roland Larsson inledde just med att säga att jag förringade alkoholens skadekonsekvenser. Jag hoppas att jag hörde fel, men jag får läsa protokollet i efterhand.
Fru talman! Jag skulle vara väldigt glad om Annika Jonsell kunde ta fram materialet från de forskare på det här området som påstår att det inte finns någon sådan koppling. Det skulle vara intressant att ta del av det, därför att jag har inte lyckats få ta del av det. Det är möjligt att det finns sådan forskning, och jag skulle i så fall gärna se hur den ser ut.

Fru talman! Det känns litet egendomligt att debattera ett betänkande som baseras på motioner väckta under allmänna motionstiden för ett år sedan, när det nu finns fräscha motioner med en del nyheter i som kom in förra veckan. Jag hoppas att vi när vi skall diskutera de motionerna inte plockar ut alkohol enbart, narkotika enbart eller tobak enbart, utan att vi får en bred debatt kring beroendeproblemen. Mekanismen bakom beroendet av nikotin, av alkohol och av narkotika är nämligen väldigt likartad. Det är en signalsubstans i hjärnan som väcker lustkänslor och vars nivå ökar i hjärnan när man intar de här olika ämnena. För mig blir det därför väldigt egendomligt när Moderaterna, med Annika Jonsell, ser så olika på åtgärder mot narkotika och åtgärder när det gäller alkohol, alkoholberoende och alkoholmissbruk. De är å ena sidan väldigt liberala när det gäller alkohol, men när det gäller narkotika vänder de 180 grader åt andra hållet. Om jag då går över till detta betänkande, tycker vi i Folkpartiet liberalerna att WHO-målet om 25 % sänkning av konsumtionen, baserat just på totalkonsumtionsforskningen, skall ligga fast även om vi inte klarar det till tidpunkten år 2000. Vi tycker att det är viktigt att vara tydlig när det gäller detta mål. När regeringen och andra försöker ludda till det och ta bort det tydliga målet ger det en signal om att det här med alkoholen nog inte är så farligt. Vår uppfattning om en restriktiv alkoholpolitik innebär ett bibehållet detaljhandelsmonopol, dvs. ett starkt försvar för Systembolaget, och en hög skatt på alkoholhaltiga drycker. Vi tycker att man inom EU måste börja betrakta alkoholen som en hälsofråga och inte som en jordbruksfråga. Vi tycker att regeringen borde vara tydligare när det gäller att använda den här Europadeklarationen, som antogs 1995 av WHO:s europeiska konferens om hälsa, samhälle och alkohol. Där anges tydligt hur man kan utveckla nationella strategier och genomföra dem. En tydlighet på alla nivåer, att sända ut en signal i samhället om nödvändigheten av en restriktiv alkoholpolitik, är viktig i stort och i smått. Frågan om alkoläsken har tagits upp här. Den är ju ett verkligt bekymmer. Det sade vi redan förra året, och det bekymret har inte minskat. Det visar att det måste bli en ändring med Alkoholsortimentsnämnden. Systembolaget måste kunna överklaga dess beslut. Man har här i sitt godkännande av alkoläsken inte tagit hänsyn till hälsoaspekten. Det är ju något som Romfördraget ger en möjlighet till, men här har man inte tagit hänsyn till detta. En annan signal är hur vi ser på langning. Langning är inte acceptabelt. Det skall ingripas mot langning varhelst den inträffar, i synnerhet när det gäller ungdomar. Vikten av en alkoholfri uppväxttid kan inte nog understrykas. Det för mig vidare till skolan och ANT undervisningen, som är så ojämnt genomförd här i landet. Det går tillbaka till ett självbestämmande hos skolorna och kommunerna som vi har värnat om, men det är alltså ett självbestämmande som går de här strävandena emot. Här skulle vi önska att Skolverket kunde ha litet vassare tänder för att just följa upp den här undervisningen och se till att alla elever verkligen nås av den. Det räcker inte med att säga att det är en temavecka. De barn som inte är närvarande under den veckan, av olika skäl, nås inte av den. Det här är en undervisning som skall komma igen i olika ämnen. Det talas om mainstreaming, arbete mot beroendeproblematik, och det lämpar sig mycket väl att i skolans olika ämnen använda just den tekniken. Sedan har vi svartspriten. Där finns ett mångpunktsprogram för hur man skall motarbeta den. Vad jag tycker är extra viktigt är att gå ut till inte minst ungdomarna och tala om att de inte vet vad som finns i svartspriten. Det inträffade ett mycket tragiskt dödsfall i vintras, när en pojke förgiftade sig till döds på grund av oren sprit. Där måste också aktiviteterna stärkas. När det gäller kvinnliga missbrukare hade det varit på sin plats med en tydligare text här. I årets motion har vi lyft fram behovet av ett alkoholforskningsinstitut, med en särskild tjänst för forskare som ägnar sig åt just kvinnligt missbruk. Vad är det som är speciellt med det? Hur skall man förebygga? Hur skall man rehabilitera på bästa sätt? Det gäller inte samma sak för kvinnor som för män - så mycket vet vi. Vi behöver över huvud taget mer forskning kring riskindivider. Mycken forskning talar nu för att missbrukarkarriären startar med tobaksbruk, och sedan prövar man olika substanser. Att undersöka närmare vad det är som gör att ungdomarna väljer just den risken, och inte andra risker som kanske innebär samma spänning men inte alls samma hälsofaror, behöver det forskas vidare om. Slutligen vill jag ta upp det här med Folkhälsoinstitutet. Man har tagit fram en nationell handlingsplan, och det kan tyckas att man har mycket pengar för att genomföra handlingsplanen. Men sättet på vilket man får pengarna präglas av ryckighet. Plötsligt har man mycket pengar, och sedan har man litet pengar. Det är en otrygghet i arbetet. Man kan inte lägga upp en långsiktig plan för sitt handlande. Detta måste vi ändra på. Fru talman! Det finns mycket mer som jag skulle kunna lyfta fram, men det här var några av huvudpunkterna. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 3, som gäller mom. 1. I övrigt står vi naturligtvis bakom våra övriga reservationer.

Herr talman! Vänsterpartiet står fast vid WHO:s målsättning att minska totalkonsumtionen, även om tidsfaktorn kanske måste justeras framåt något. Jag uppmärksammade att Moderaterna verkar vara på väg att överge WHO:s målsättning. Det är visserligen sant som Annika Jonsell sade, att totalkonsumtionen är ojämnt fördelad bland befolkningen. Men vi ser ingen motsättning mellan detta och att försöka hålla nere totalkonsumtionen. Det kan ju inte bli bättre av att göra tvärtom. Tyvärr ser vi hur makten över alkoholpolitiken håller på att glida oss ur händerna här i Sveriges riksdag. Om ett par veckor sammanträder EU-domstolen och fattar beslut som på ett avgörande sätt kan påverka Sveriges framtida alkoholpolitik. Det gäller vår rätt att upprätthålla försäljningsmonopolet. Vi har väl gjort så gott vi har kunnat, både i riksdag och regering, för att påverka generaladvokaten och domstolen. Men ödet ligger som sagt inte i våra händer. Därför tänker jag bara helt kort ägna mig åt en reservation om en sak vi kan påverka. Jag yrkar bifall till reservation 27, som handlar om teknisk sprit. Det kan tyckas vara en liten rännil i alkoholfloden, men det är kanske ändå en viktig bit. I den anförs att missbruket av teknisk sprit har ändrat karaktär under de senaste åren. Sedan 1994 förekommer grövre smuggling, stöld och rening av teknisk sprit i stor skala. Häromveckan rapporterades om en verksamhet med täckmantel som parfymeri, där man köpt in stora mängder teknisk sprit och renat. Vi vet att teknisk sprit är vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin i konfektyrtillverkning, t.ex. praliner och choklad, men även inom stora delar av delikatesshandeln, t.ex. sikrom i konjak och fikon i konjak. Också i den kemisk-tekniska industrin används stora mängder teknisk sprit som köps in till oerhört billiga priser. Det händer att en del kommer på avvägar. Teknisk sprit finns också i kylarvätskor, glykol osv. För ett halvår sedan gjordes ett stort beslag i Skåne. En firma gav sig ut för att tillverka kylarvätska, men det var bara en förtäckt spritfabrik. Jag vill uppmärksamma den här frågan. Det är ingen stor fråga, men vi kan påverka den, och den har varit försummad. Vårt förslag är att höja skatten på den tekniska spriten. Då kan vi få in litet pengar som kan användas till alkoholförebyggande arbete, framför allt bland ungdomar. Därför yrkar jag bifall till reservationen. För övrigt nöjer jag mig med den argumentationen. Jag instämmer i mycket av det som Roland Larsson och Barbro Westerholm sade. Självfallet ställer jag också upp bakom reservation 16 om folkölet som Roland Larsson yrkade bifall till.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att Barbro Westerholms förslag om en samlad debatt om alkohol, narkotika och tobak var ett bra förslag som jag gärna stöder. Jag hoppas vi får igenom det framöver. Alkoholfrågorna är mycket viktiga, och viktigast av allt är att vi förhindrar alkoholanvändning bland ungdomar. En av de viktigaste åtgärderna är att få stopp på langningen. Det gäller alla former av alkoholdrycker, men främst måste det gälla hemtillverkad sprit och smuggelsprit. Man har ju dålig kontroll över vad den innehåller. Olyckor med sådan sprit har nämnts tidigare. Den smugglade och hemtillverkade spriten är ju många gånger väldigt billig och blir därför ungdomarnas alternativ. Det gör att de hamnar ännu mer i riskzonen. Framför allt måste vi få en attitydförändring vad gäller langningen, så att man ser allvarligare på langningsbrotten. I dag är det inte några som helst problem för ungdomar att få tag på alkohol, och det är äldre människor som tillverkar och tillhandahåller den. Ett annat viktigt led i att minska alkoholintresset är att stoppa produkter som är till för att skapa ett alkoholintresse, t.ex. alkoläsken. Det finns också produkter som dykt upp i andra länder och som förmodligen snart hittar till Sverige, t.ex.alkoglass och alkogodis. Att sådant finns verkar mycket märkligt. Det är också viktigt att vi skärper reglerna för marknadsföring och ansvarsbestämmelserna när det gäller otillåten marknadsföring. Vi anser att de som inte följer gällande regelsystem skall riskera kännbara bötesstraff. För att man skall kunna följa upp marknadsföringen av alkohol och allt som har med alkohol att göra, anser vi att det vore bra om Alkoholinspektionen övertog ansvaret för tillsynen av marknadsföring av alkohol och att de reglerna förs in i alkohollagen. Det är ju bättre att en myndighet har ett samlat ansvar för alkoholfrågorna än att olika tillsynsmyndigheter ansvarar för olika delar. Vi tycker också att det är viktigt att reklamförbudet utvidgas till att även omfatta reklam i facktidningar. I dag kan man gå förbi reklamreglerna genom att använda sig av facktidningar. Jag har tidigare påpekat att man gör likadant med tobaksreklamen. Man kan nå flera hundratusen personer med s.k. facktidningar. Det är även hög tid att vi får bestämmelser för indirekt alkoholreklam, ungefär som de man diskuterar för indirekt tobaksreklam. I Miljöpartiet är vi också mycket kritiska till att det statliga vin och spritaktiebolaget bedriver en så pass aggressiv och kraftfull marknadsföring för sina produkter. I detta instämmer jag med Roland Larsson. Detta sker ju dels utomlands, dels gentemot branschfolk inom landet. Det är svårt att se hur man skall kunna minska alkoholkonsumtionen. Det är dock allas mål att den skall minska med en viss procent fram till år 2000. Vi kan ju se vad som har hänt under de senaste åren. Vi har fått öppna gränser med ett väldigt stort inflöde, och förändringar vad gäller folkölet som gjort att det nu är mycket lättare att köpa folköl på många fler ställen. Många nya produkter har också kommit. Vi måste göra allt för att ungdomarna så länge som möjligt avstår från alkohol. Därför är utbildning i skolan viktig, som flera har sagt. Men jag tror även att utbildning av utbildarna är viktig. Kvaliteten på sättet att föra ut informationen till skoleleverna är nämligen väldigt ojämn. Det gäller såväl alkohol och narkotika som tobak. Försäljningen av folköl har ökat markant - det är vi alla medvetna om. Som jag ser det är folkölet barnens inkörsport till starkare varor. Därför anser Miljöpartiet att det åter skall krävas tillstånd för att sälja folköl. Därmed skulle man kunna få en bättre kontroll, och möjlighet att stoppa ölförsäljningen i oseriösa butiker. Butiksägarna är nog mer rädda för att bli av med ett tillstånd än att få en åthutning eller ett mindre bötesbelopp. Det är viktigt att vi får en utvärdering av vad som har hänt under de senaste åren på alkoholområdet. Det gäller de öppna gränserna, serveringstillstånden, det faktum att det blivit lättare att få tag på folköl samt produkter som alkoläsken. Det är viktigt att vi får veta hur de minskade tullkontrollerna och polisverksamheten vid gränserna har påverkat det hela. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att uttala mitt stöd för Roland Larssons reservation, som innebär att alkoholen skall vara med och ta en del av kostnaderna för vård och övriga samhällskostnader. Det tycker jag är en god idé, som också Miljöpartiet har fört fram tidigare: Det som orsakar ohälsa skall också vara med och betala den. Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 16.